Herr talman! Statsministerns ställföreträdare, statsrådet Ingvar Carlsson, har bevärdigat mig med ett långt och innehållsrikt svar på min interpellation om regeringens syn på det aktuella läget i befolkningsfrågan. Jag vill börja med att tacka för svaret. Det var inte ett traditionellt interpellationssvar. Det innehöll en myckenhet av substans, och det var hållet i en positiv och för fortsatt tankeutbyte gynnsam anda. Svarets längd och mångsidiga innehåll göratt även mitt anförande måste bli långt. Men detta är första gången under min tid i riksdagen som en person på högsta nivå inom regeringen ansett denna fråga ha en vikt som fört den över departementschefsplanet. En tidigare statsminister ansåg att den med hänsyn till ärendefördelningen hörde hemma i socialdepartementet. Vad jag nu sagt innebär inte att jag inte med glädje också vid något annat tillfälle skulle diskutera saken med Sten Andersson — även med honom har jag haft tillfälle att föra sakliga och sansade samtal i socialpolitiska frågor, och jag skall gärna göra det igen. Låt mig här också göra en reverens för en av dem som lämnat riksdagen: Göran Karlsson. Av de 15 riksdagsledamöter, som för fem år sedan undertecknade socialutskottets betänkande 1977/78:32 Befolkningsutvecklingen, har både ordföranden, Göran Karlsson, och vice ordföranden, Gabriel Romanus, nu lämnat riksdagen. Det var i hög grad Göran Karlssons förtjänst att detta betänkande bröt den socialdemokratiska ovilja mot att ta tag i befolkningsfrågan som ideologisk kortsynthet under långa tider förde med sig, men av vilken jag inte fann några spår i Ingvar Carlssons anförande. När Ingvar Carlsson i minnet rättmätigt återkallar makarna Myrdals bok Krisi befolkningsfrågan, kan jag inte underlåta den reflexionen, att han själv är född på senhösten det år denna bok kom ut — 1934. Ingvar Carlsson har ibland varit före sin tid — och mera krismedveten än en del andra; hans föräldrar var det tydligen också. Själv upplevde jag som ung medicinare den debatt som följde på makarna Myrdals bok: min första artikel i saken skrev jag, 21-årig, 1937. Det var då uppenbart att det inom socialdemokratin fanns en meningsriktning som såg socialpolitiska åtgärder för barnfamiljerna främst som ett led i en generell socialpolitik. ”Att spekulera i att dessa åtgärder skola höja nativiteten tror jag vi skola låta bli”, sade i riksdagen Olivia Nordgren.

Efter 40 år — och nu med en statsskuld på inemot 500 miljarder — förefaller detta att fortfarande vara god moderat politik, och möjligen även socialdemokratisk? Jag föreslog även inrättandet av ett centralt organ för befolkningspolitik. Om socialministerns tilltänkta arbetsgrupp kunde utvecklas i den riktningen vore den måhända en av de relativt få kommittéer som jag skulle kunna känna en viss fördragsamhet med. Under de sju riksmöten jag hittills fått delta i har jag sett som en av mina uppgifter att medverka till att systematiskt föra den här frågan vidare, förbi dagspolitikens bränningar och skär och, om icke in i, så åtminstone på väg mot en hamn. Sålunda ställde jag 1977 en fråga till den dåvarande statsministern som besvarades av hans socialminister, och därefter har denne samt ytterligare två socialministrar besvarat inalles fyra frågor eller interpellationer. I samband med socialutskottets enhälliga betänkande 1977/78:32 — för snart fem år sedan — hade jag också tillfälle att i kammaren utveckla mitt partis och mina synpunkter i denna fråga. I det här huset, som vi snart skall lämna, får man lära sig — liksom Per och Kersti på marknaden i Värnamo — tålamod. Vad penningvärdesförsämringen beträffar är vi ju f. ö. snart tillbaka i Görtzens tid. Men efter sex års strävanden här i kammaren kan det inte hjälpas att jag börjar vilja se något gjort — inte bara nya utredningar och nya diskussioner. Ingvar Carlsson har varit duktig med att avskaffa kommittéer i sant Thorsonsk anda — därigenom har han f. ö. tillmötesgått önskemålen i en av mina motioner förra året på ett mera följsamt sätt än finansutskottet vågade i sitt betänkande 1981/82:20. Men lova mig nu, Ingvar Carlsson, att från början sätta snäva deadlines för Sten Anderssons arbetsgrupp och era egna samhällsdebattörer! Barn kan inte pratas fram. Även — och främst — annat måste till. Det är nu fem år sedan socialutskottet skrev: ”Mot denna bakgrund anser utskottet att regeringen” — det är nu ni, Ingvar Carlsson — ”utan dröjsmål bör överväga, vilka åtgärder som — utöver den planerade” — och nu genomförda — ”undersökningen av orsakerna till födelseminskningen — bör vidtas med anledning av den oroande” — det är vi två ense om — ”befolkningsutvecklingen”. Långbän karnas tid är, och måste vara, förbi. Herr talman! Jag får väl anses tillhöra oppositionen, och rollen som opponent är en del av både det akademiska och det politiska livet. En opponent försöker ju finna fel i den framställning respondenten står till svars för. Det finns i Ingvar Carlssons svar formuleringar som jag kanske skulle ha uttryckt på annat sätt. Jag måste förmodligen markera dem men utan att göra större väsen därav, ty det viktiga är för oss båda att se framåt, och detta är ett av de områden där det borde vara möjligt för min förutvarande, värderade rumsgranne och mig att mötas inom ”den stora koalitionens” ram. Likväl: när Ingvar Carlsson talar om opinionen för socialdemokraternas familjepolitik under 1930-talet, skall man nog inte glömma att många, som inte tillhörde socialdemokratin då för tiden, var lika angelägna om en kraftfull befolkningspolitik som socialdemokraterna och kanske hade varit beredda att gå ännu längre än de. På samma sätt vill jag, när Ingvar Carlsson säger att riksdagen ”på regeringens förslag” nu beslutat om ökat stöd till barnfamiljerna, också erinra om att vi inom moderata samlingspartiet starkast ivrat för att särskilt verksamt stöd skall ges åt flerbarnsfamiljerna. Ambitionen att stödja barnfamiljerna är faktiskt inte märkt. Vårt parti har av historisk tradition och av en levande känsla för hela vårt folk och dess framtid velat bära sitt ansvar och erbjuda sin medverkan i utformningen av en befolkningspolitik som verkligen försöker komma till rätta med orsakerna till födelseminskningen. Men när denna markering är gjord, vill jag återgå till lägesbeskrivningen i Ingvar Carlssons svar. Den beskrivningen är — på det utrymme som stått till förfogande — mycket förtjänstfull och nyanserad, och jag vill komplimentera både statsrådet och dem som bistått honom vid svarets utformning. Det finns i svaret bl.a. en hänvisning till att det har sagts att ”välfärdspolitiken i de industriellt utvecklade staterna fördunklat det gamla sambandet mellan egna barn och tryggad ålderdom”. Även om man, som Ingvar Carlsson litet senare säger, bör inta en skeptisk attityd till ”generella förklaringar”, tror jag inte att just denna iakttagelse skall ”fördunklas”. Situationen är ju faktiskt i dag den, att svenska folket förväntar sig inte att egna, men väl att andras barn skall försörja det på ålderns dagar. På en statsskuld, som från början av 1940-talet till nu stigit från 4 å 5 miljarder till 400 å 500 miljarder, är det ju våra barn och barnbarn som skall betala räntorna och amorteringarna. Hur skall de kunna göra det och dessutom försörja oss? Befolkningsfrågan har förvisso sina ”fördelningspolitiska” aspekter, men de är av ett annat slag än de gängse: vertikala i stället för horisontella. Dag Hammarskjöld insåg detta på 1940-talet. Finansutskottet har ännu inte insett det. Kanske Arne Gadd, som onekligen inte är alldeles obegåvad, nu kan få utskottet att göra det. Men framför allt: måste vi inte alla göra svenska folket medvetet om dessa samband och mekanismer generationerna emellan? Vid en diskussion på statistiska centralbyrån sade Carl Johan Åberg: Det är en fråga om bristande insikt om det egna handlandets långsiktiga konsekvenser. Svenska folket har inte beslutat att avveckla sig självt. Kanske kan det också tillåtas mig att göra vissa kompletteringar till faktaredogörelsen i Ingvar Carlssons svar. När jag tog upp frågan här i riksdagen för jämnt sex år sedan hade vi mellan åren 1971 och 1976 upplevt en nedgång av antalet födda från 114 500 till 98 000, dvs. 16 500 färre barn per år under förloppet av dessa sex år. När makarna Myrdal slog larm 1934 hade Sverige under en sjuårsperiod haft en nedgång med 13 000 födda, dvs. ett relativt sett avsevärt mindre tal. Under 1977 och 1978 fortsatte födelsetalen att sjunka ned till 93 000 för att under 1979 och 1980 åter förete en svag uppgång till 97 000. De senaste två åren har vi fått en ny nedgång, till 92 600 förra året, vilket mot bakgrund av antalet döda resulterat i det lägsta födelseöverskottet sedan början av 1800-talet — man kan naturligtvis säga sedan 1860-talet — men de mest dramatiska skillnaderna uppstod under den tid vi förde det olycksaliga kriget i Finland 1808-1809. Under de senaste tolv åren, från 1971 till 1982, har antalet årliga födslar gått ned från 114 500 till 92 600, dvs. med 22 000, alltså med en femtedel inom föga mer än ett decennium. Som framgår av svaret har fruktsamheten — detta biologisktstatistiska begrepp — i Sverige aldrig varit så låg som i dag. Ingvar Carlsson nämnde siffran 1,6 barn per svensk kvinna under hennes levnad, medan fruktsamheten måste vara minst 2,1 barn per kvinna för att befolkningen skall kunna hållas konstant. Det kan inte vara alldeles ur vägen att nämna att det genomsnittliga antalet aborter för en svensk kvinna i dag är 0,6, dvs. just skillnaden mellan den önskvärda och den fullföljda fruktsamheten. Det är, som Ingvar Carlsson har erinrat om, bara några få årskullar från 1930-talets mitt som har fött tillräckligt många barn för att säkra återväxten. En annan uppgift ur statistiska centralbyråns studier, som jag tycker att det är viktigt att hålla fram, är den att i åldrarna 20-24 år tänker nästan alla kvinnor skaffa sig barn, och av dem som redan då har två barn vill nära två av tre gärna få ytterligare ett eller flera barn. Även i 25-29-årsåldern vill mer än hälften av tvåbarnsmödrarna ha flera barn, men efter 30-årsåldern sjunker denna ambition snabbt. Nu torde det vara så att andelen enoch tvåbarnsfamiljer i Sverige inte är mycket lägre än den tidigare varit, medan tre eller flera barn däremot blivit allt ovanligare. Såvitt jag förstår måste en väsentlig ambition för befolkningspolitiken vara att göra det möjligt för fler kvinnor att få och fostra tre eller flera barn, låt vara att det kanske — som sederna nu blivit — sker inom mer än ett äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande. Att viljan till många barn — trots ekonomiska vanskligheter — kan vara stark har några svenska författarinnor på senare tid givit bevis på. Herr talman! Jag har hittills kommenterat en del av innehållet i interpellationssvaret. Men jag tror att det ligger lika mycket i Ingvar Carlssons intresse som i mitt att därutöver försöka utveckla samtalet vidare, i riktning mot tänkbara åtgärder. Både makarna Myrdal och Ingvar Carlsson har använt ordet kris i samband med befolkningsfrågan, och i båda fallen avser man uppenbarligen därmed en minskande befolkning, där de döda blir fler än de födda. Det är svårt att se in i framtiden, men vi kan i dag konstatera, att varken vårt land eller de stora delar av Europa, som nu är i färd med att uppleva samma utveckling som vi, är några nationella reservat — vår tid har upplevt nya folkvandringar bl.a. från länderna kring Medelhavet och kring Sydkinesiska sjön. Befolkningskrisen i Europa har på så sätt både en inre och en yttre aspekt. Den inre innebär att befolkningen åldras, de aktiva åldrarna får färre barn men flera föräldrar att försörja, skolor och barndaghem slår igen, medan anspråken på åldringsvårdsinstitutionerna växer; den yttre att trycket mot och över gränserna ökar. ”Att — om avfolkningen blir mycket kraftig — befolkningstrycket utifrån kan bli så starkt att det spränger denna fördämning och att då i vidrigt fall även vår fred kan bringas i fara är en allvarlig följdsats”, skrev makarna Myrdal 1934. Om de successiva transfusionerna av det klenmodiga svenska folket med annat blod skall visa sig bli på gott eller ont beror förmodligen i inte ringa utsträckning på oss själva. Av skottar, valloner och fransmän har vi i varje fall tidigare inte farit illa. De har skrivit ärofulla blad i Sveriges historia. Den så att säga inre krisen tenderar att förstärka en befolkningsoch samhällsutveckling som redan är tydlig, nämligen fyraoch även femgenerationsfamiljen och det däremot svarande samhället. Man behöver bara se efter vilka det är som i dag undertecknar dödsannonserna: det är många barnbarnsbarn och emellanåt några barnbarnsbarnbarn. I dag är mormor den axel kring vilken det svenska samhället roterar. Det är av henne man väntar sig egna produktiva insatser, tillika med tillsyn, stöd och vård både uppåt och nedåt i generationerna. Lill-Babs Svensson blev mormor vid 37 års ålder, har det sagts. Numera är det inte lilla Rödluvan som kommer med mat till mormor, utan det är mormor som cyklar till dagis och hämtar lilla Rödluvan. Utvecklingen mot fyra-femgenerationssamhället — en företeelse som är helt unik i historien — ger också aspekter på kvinnornas livscykel. Häromdagen gav pressen, som ju alltid har sinne för politikens väsentligheter, intrycket att statsråd och partiledare i denna kammare främst hade diskuterat olika ställningar i sängen. Tillåt mig att komplettera framställningen med uppgiften att mannens fertilitet kan bevaras bortemot eller t.o.m. förbi 70-årsåldern, medan kvinnans avtar från 35-årsåldern för att upphöra vid klimakteriet, som dock nu för tiden i många fall verkar att inträffa senare än vad böckerna tidigare angav. Men så är det alltså: kvinnans möjligheter att få barn, friska barn, är framför allt koncentrerade till 15-25 år av hennes nära 80 år långa liv. Detta är tyvärr just de år då den moderna kvinnan vill satsa på utbildning och — när utbildningen är avslutad — använda sina nya kunskaper i nyttigt, intressant och avlönat arbete, som sätter henne i kontakt med andra vuxna människor. Detta är begripligt. Men samtidigt måste man hålla i minnet att medan hennes fertila period kanske är 20 år, är den tid som står henne till buds för utbildning och yrkesverksamhet sammanlagt ungefär 50 år. Några bekymmer ur ATP-synpunkt finns inte längre och har väl egentligen aldrig funnits. Det är klart att man kan ställa frågan: Varför bråkar karlarna om det här med flera barn? Gunnar Myrdal, Gustav Möller, Erland Hofsten och Carl Johan Åberg — och nu: om än med viss försiktighet — Ingvar Carlsson — alla goda socialister. Några befolkningspolitiska aspekter anlades i varje fall inte i ”Sally och friheten” på TV häromdagen. Frihet till vad? — Ibland till att till slut bli ensam, med sin hund eller katt. I julas fick jag ett brev från en vän från längesedan, på sin tid en av våra mest uppburna prima ballerinor. Hon skrev: ”Man blir hemskt ensam när man inte har skaffat barn.” Självförverkligandets dyra pris. För att komma ned till frågan om ”mål och medel” , vilket är då målet? Sett ur statistikernas och befolkningspolitikernas synvinkel kanske i genomsnitt 2,1 levande barn åt alla svenska kvinnor. Skall man då främst satsa på att fler kvinnor än nu skaffar sig barn över huvud taget — eller skall man stödja de särskilt barnvänliga, för att anknyta till Ingvar Carlssons begreppsapparat, mycket starkare än nu, så att vi får många flera, riktigt stora familjer för att kompensera alla de små familjerna? Vad är önskvärt och vad är möjligt? Om det senare vet vi kanske något, genom bl.a. Ann Sofie Kälvemarks avhandling för några år sedan. Hörnstenar i 1930-talets befolkningspolitik var bl.a. bosättningslån, mödrahjälp och barnrikehus. Under samtidshistorikerns lupp visade det sig att bosättningslånen utnyttjades av ekonomiskt medvetna ungdomar, men deras ekonomiska medvetande kom dem att avstå från att skaffa barn; mödrahjälpen täddade förmodligen livet på ett antal barn till slarviga eller sangviniska föräldrar, och barnrikehusen blev bra för de barn, som redan kommit till, men flera blev det nog inte. Således: barnen fick det nog bättre, men nämnvärt flera barn blev det inte. Vad kan vi lära av Ann Sofie Kälvemarks studie? Kanske att en befolkningspolitik, som bara är en form av allmän socialpolitik, inte ger de resultat man hoppats på. Den måste möta de psykologiska behoven, om jag så får säga, och ha bestämda målgrupper. Däremot blev det en ”baby boom” under krigsåren: sinnesförändringar spelar kanske en större roll än ekonomiska faktorer. Från min egen tid ute i ”beredskapen” upplevde jag det som en typiskt manlig reaktion att vilja försäkra sig om att leva vidare genom barn, för den händelse man själv skulle stryka med. Uppfattningen att attityder spelar en större roll än åtgärder redovisades från skilda håll vid en debatt som Statistiska föreningen höll på SCB förra året. Hur föga realistiska vissa föreställningar om orsakers verkningar visar sig vara kan också exemplifieras av Alva Myrdals vision av att ”privat hushållsdrift” skulle ”nötas bort” genom den sociala utvecklingen. Vad har vi i stället fått? Jo, bättre hushållsmaskiner, livsmedelsindustrins halvfabrikat, snabbköp och mattidskrifter samt matlagningskurser för herrar. Ingvar Carlssons framtidsstudiegrupp får nog anstränga sin fantasi i fortsättningen. Det kapitalistiska samhället kan överraska den sociala utvecklingen. Vad kan vi påverka? Såvitt jag förstår två områden. Vi måste försöka minska antalet onödiga aborter. Det är nästan förnuftsvidrigt att uppleva hur det i dag går två motsatta strömningar genom folkhavet: att ”ta bort” barnet genom abort och att åstadkomma ett barn genom konstgjord befruktning, med främmande, okända sädesceller eller genom sammanförande av kända sädesceller och ägg i provröret och implantation av det befruktade ägget i moderns — eller en vikarierande moders — livmoder. Det andra området är att — snart sagt till varje pris — ge de ”barnvänliga” familjerna en rejäl chans att utan orimliga uppoffringar sätta tre eller flera barn till världen. Dessa familjer måste få allt tänkbart stöd, materiellt och immateriellt — det finns förmåner i kösamhället, som inte kostar samhället något, men är mycket värda för den det gäller. Såvitt jag förstår måste detta ske inom ramen för en familjebeskattningsprincip som inte bara tar hänsyn till vilka som har inkomsterna, utan också till vilka som skall leva på dem. ”Man måste ta från ungkarlar och mer eller mindre barnlösa familjer och ge till flerbarnsfamiljerna”, sades det rent ut från Myrdals. En preferentiell behandling av flerbarnsfamiljer var emellertid ingen ny idé. Redan kung Adolf Fredrik utgav i mars 1770 en förordning ”Till befordran af Folkmängdens ökande i Riket”. Han ansåg att ”tidige Giftermåls befordrande” var ”thet säkraste medel”, men därutöver föreskrevs att ”alla hemmansbrukare eller Skattlagde Torpare”, utan hänsyn till ålder, skulle befrias från alla personliga utskylder ”så snart the äga Fyra Mantals skrefne Barn” och detsamma skulle gälla fattigt folk, fiskare, soldater, båtsmän och deras vederlikar intill dess det yngsta av fyra eller flera barn nådde åtta års ålder. Tyvärr dog kungen året efter. Sambeskattningen höll kvar kvinnan i familjen. Särbeskattningen förde ut henne på arbetsmarknaden. Men många barn fick betala priset. Det måste vara möjligt att utforma en beskattningsprincip som bevarar särbeskattningens fördelar, men som — genom att vid beskattningen ta hänsyn till familjens samlade försörjningsbörda — inte missgynnar familjer där endast en arbetar utom hemmet. I en tid då även insiktsfulla socialdemokratiska ekonomer vågar säga rent ut att den offentliga sektorn och transfereringarna måste bantas, är det desto viktigare att — i den utsträckning de ännu finns kvar — familjen och släkten får möjlighet att fungera som första hjälpinstans. Jag fick ibland hemma höra Fredrik Vilhelm Thorsons ord upprepas, att ”statens medel är andra människors pengar”, och det kan tänkas att dessa ”andra mänskor” nu tycker det är på tiden att de får ta ansvar för litet mera av sina egna medel. Ju osäkrare det förefaller vara att ”samhället” i längden skall kunna infria sina åtaganden, och ju ovissare det blir om andras barn kommer att vilja ta hand om oss på ålderns höst, desto viktigare blir det att — som förr — kunna lita till de egna, inom familjen, inom släkten. Kanske kommer man snart åter att kunna säga att vad som är bra för familjen är bra för landet. Denna sanning kommer att bli uppenbar till sist, men det skulle inte skada om insikten härom redan nu finge utrymme vid utformningen av familjepolitiken. Det finns emellertid ytterligare en mycket viktig, kanske alldeles avgörande, utveckling inom samhället, som Ingvar Carlsson inte berörde i sitt svar men som kan komma att ställa många begrepp på huvudet och samtidigt, också den, möjligen ge familjepolitiken en ny vändning. Jag syftar på den rörelse till förmån för en rättvisare delning av de befintliga arbetstillfällena, som är en verklighet — även i fackliga kretsar — ute i Europa. Skulle en arbetsdelning bli verklighet, med en allmän sextimmars arbetsdag, kommer rimligtvis bl.a. barntillsynsfrågan i ett nytt läge. Svensk fackföreningsrörelse har hittills visat sådana förslag kalla handen, men på allra sista tiden synes både Rudolf Meidner och Gunnar Adler Karlsson ha uttalat sympati för dem. Det skall bli intressant att se hur Ingvar Carlssons ”think tank” i Rosenbad kommer att hantera den frågan. Herr talman! För snart fem år sedan belystes den svenska befolkningsfrågan här i kammaren av företrädare för de fem riksdagspartierna. Det var knappast en debatt, utan en serie av i många stycken samstämmiga deklarationer. Sedan dess har ingen debatt värd det namnet förekommit här i denna sak. Allt har på hävdvunnet sätt sopats under mattan i väntan på utredning. Ingvar Carlssons interpellationssvar betyder i det avseendet en islossning: Frågan är på nytt aktuell, det offentliga samtalet kan åter ta vid. Jag tackar statsrådet Carlsson för detta, och jag tackar er, herr talman, för att jag fått ta er och kammarens tid i anspråk med några av de tankar som jag burit på. För ögonblicket blir min allra sista kommentar till slutorden i Ingvar Carlssons interpellationssvar om ”ett gott liv” att jag ännu minns — från en skolavslutning för mer än 50 år sedan — hur vår inspektor lät hälsa att ”man kan inte alltid leva gott, men man kan alltid försöka att leva väl”. Tider kan komma då färre kan leva gott men då likväl alla måste försöka leva väl.

Herr talman! Varför är det så få familjer i Sverige som vågar sig på glädjen med ett tredje eller ett fjärde eller kansket.o.m. ett femte barn? Ekonomin är förvisso inte allt här i världen, men vår familjepolitik är i hög grad inriktad på att underlätta för de små barnfamiljerna. Ju fler barn det blir i familjen, desto svårare blir det att anpassa sig till den förment jämlika familjepolitik som bygger på att båda föräldrarna skall förvärvsarbeta och att alla barnen skall vara på daghem. Många föräldrar vill förvisso gärna förvärvsarbeta även när barnen är små. Men redan från det tredje barnet ökar svårigheterna att orka med både barn och förvärvsarbete med den kommunala barnomsorg som är den enda som gynnas av det allmänna. Jämfört med enbarnsfamiljerna är det också bara hälften så stor andel av familjerna med tre eller fler barn som använder kommunal barnomsorg. Det är lätt att förstå att det blir jobbigt för föräldrarna att lämna och hämta barnen på kanske olika ställen. Det blir jäktigt och hetsigt också för barnen. Risken för att något av barnen skall vara så krassligt att det måste stanna hemma ökar naturligtvis också ju fler barn det finns i familjen. Andra barnomsorgsformer som kanske skulle passa bättre för de större barnfamiljerna missgynnas samtidigt allvarligt, även om de i sig skulle kosta betydligt mindre än de ca 55 000 kr. per barn som den kommunala barnomsorgen i genomsnitt kostar. Låt oss för ett ögonblick se på en familj med tre småbarn. Låt oss anta att mannen har en genomsnittlig industriarbetarlön, ungefär 90 000 kr. i år, och att också hustrun gärna vill förvärvsarbeta. Låt oss anta att hon jobbar halvtid och har 40 000 kr. i inkomst. Låt oss också anta att det finns en granne isamma hus som gärna tar hand om barnen under den tid då hustrun arbetar. Betalar familjen mer än 5 kr. i timmen för varje barn — märk väl 5 kr. i timmen inkl. socialavgifter för dagmamman — går hennes förvärvsarbete med förlust. Familjens inkomst efter skatt och barntillsyn och bortfallna bostadsbidrag blirt.o.m. lägre än om modern stannar hemma. Och tar hon själv hand om barnen på heltid — och utför ett arbete som på daghem kostar 160 000-170 000 kr. — räcker familjens enda lön inte till för familjens försörjning. Det beror i och för sig inte på att familjeinkomsten är för låg utan på att skatten tar mer än familjen kan bära. Låt mig på en tablå på kammarens bildskärm visa vilka inkomster dessa eninkomstfamiljer behöver för att nå upp till existensminimum, en nivå som ligger betydligt under konsumentverkets beräkningar över vad som behövs för en dräglig standard i barnfamiljerna. Hyrorna i tablån har antagits motsvara ”övre hyresgränsen”, dvs. i stort sett en genomsnittshyra. Har familjen två barn behövs 88000 kr. för existensminimum. Får makarna ett tredje barn måste de höja sin inkomst med nära 20 000 kr. för att kunna bibehålla samma låga nivå. För ett fjärde barn måste de höja inkomsten med ytterligare 30 000 kr. För ett femte barn krävs en ytterligare höjning med 65 000 kr., upp till 202 000 kr. i inkomst. Då har jag ändå vid beräkningen tagit hänsyn till att flerbarnstilläggen har fördubblats från i år. Detta visar att flerbarnsfamiljerna ofta är instängda i en återvändsgränd. De har stora svårigheter att kombinera förvärvsarbete och kommunal barnomsorg. Betalar de privat barnomsorg med skatt och arbetsgivaravgifter blir standarden regelmässigt t.o.m. lägre än om en av föräldrarna stannar hemma. Stannar mamman eller pappan hemma blir standarden mestadels hårt nedpressad samtidigt som deras sociala trygghet urholkas. Det föreligger ingen anställningstrygghet när yngsta barnet är över ett och ett halvt år, ingen rimlig sjukpenning osv. Socialbidrag till skatten blir allt oftare verkligheten för dessa av samhället ändå så önskade och eftertraktade flerbarnsfamiljer. Allt detta påverkar naturligtvis familjernas inställning till tanken på ett tredje eller fjärde barn. Ekonomi är förvisso inte allt, som jag sade, men ingen familj kan leva enbart på föräldrarnas glädje över barnen. Herr talman! Min uppfattning är att vi inte kan få en familjepolitik värd namnet utan att ta hänsyn till barnfamiljernas lägre skatteförmåga. Ju fler barn det är i familjerna, desto oftare är de hänvisade till att leva på i stort sett en enda inkomst. Men man kan inte, som man gör i dag, i stort sett jämställa en ensamstående person utan barn och en hel barnfamilj med samma inkomst och påstå att de har samma skatteförmåga. Men vi ger ju i stället barnfamiljerna barnbidrag och bostadsbidrag, kan man invända. Problemet är att framför allt de större barnfamiljerna avhänds så mycket mer i skatt än de förmår bära att inte ens på papperet betydande barneller bostadsbidrag förmår kompensera detta. Fembarnsfamiljen med 200000 kr. i inkomst når knappt upp till existensminimum, vilket framgick av den tablå jag visade. Ändå betalar den mer än 90 000 kr. bara i inkomstskatt, mot de 24 750 kr. den får tillbaka i form av barnbidrag och flerbarnstillägg. Vid denna inkomst, då man alltså ännu inte har nått upp till existensminimum, har bostadsbidraget helt trappats bort. Trebarnsfamiljen med 90 000 kr. i inkomst får visserligen ca 26 000 kr. i barnbidrag och bostadsbidrag, men den betalar ca 30 000 kr. i inkomstskatt och ytterligare ungefär 9 000 kr. i moms. Det hade faktiskt varit bättre för denna familj om den hade sluppit betala skatt och i stället gått miste om barnbidrag och bostadsbidrag. Till detta kommer att bostadsbidraget är en dålig kompensation för den alltför höga skatten. Bostadsbidraget beror nämligen på hur hög hushållsinkomsten är före skatt. Eftersom flerbarnsfamiljerna, som jag sade tidigare, ofta har en ojämn inkomstfördelning mellan makarna, blir deras inkomst efter skatt betydligt lägre än normalt. Även utformningen av bostadsbidragen missgynnar således på detta sätt de större barnfamiljerna. Bostadsbidragen bortser också från att en hel del familjer kan ha betydande skattefria inkomster, som t.ex. underhållsbidrag. Bostadsbidraget tar slutligen inte heller någon hänsyn till att barntillsynskostnaderna kan variera mycket starkt. En familj med flera barn har kanske 30 000 kr. eller mer i barntillsynskostnader, en annan kanske kan dela på arbete och barnomsorg, och då har man inga barntillsynskostnader alls. Ändå blir bostadsbidragen desamma. De här exemplen visar att den s.k. rundgången inte fungerar. Barnfamiljer med endast en inkomst eller med höga barnomsorgskostnader avhänds så mycket mer i skatt än de förmår bära att inte ens på papperet betydande barnbidrag eller bostadsbidrag förmår kompensera detta. Får vi inte en rättvisare familjebeskattning och ett valfriare stöd till barnomsorgen, kommer med all sannolikhet raset i barnantal att fortsätta. Allt fler kommer också att tvingas söka socialbidrag för att få ihop till skatten. I en intervju i Svenska Dagbladet för några veckor sedan visade socialministern Sten Andersson en öppen inställning till familjebeskattningen. Vågar jag hoppas att också statsrådet Carlsson är beredd att verka för en översyn av den familjebeskattning som hårdast drabbar de familjer som har många munnar att mätta?

Herr talman! Jag skulle gärna vilja börja med att ge Gunnar Biörck i Värmdö en komplimang för den envishet med vilken Gunnar Biörck drivit befolkningsfrågan och sett till att riksdagen vid ett flertal tillfällen diskuterat frågan och att frågan också blivit föremål för en behandling i utskottet. Jag tror att inte minst de siffror som statistiska centralbyrån redovisade vid årsskiftet ger oss anledning att göra detta till en stor fråga i den politiska debatten. Jag skall återkomma avslutningsvis till detta i mitt inlägg nu. Det skulle vara frestande, herr talman, att ta upp en debatt med Ingegerd Troedsson om skattepolitiken. Jag skall inte göra det nu, därför att jag vill vidhålla den linje jag hade i mitt svar till Gunnar Biörck. Huvudlinjen där var juatt det är väldigt svårt att hitta en enskild förklaring till den situation som vi har på befolkningsområdet. Det intressanta är att länder med helt skilda skattesystem och helt olika uppbyggt stöd i fråga om familjepolitiken har en likartad utveckling när det gäller sjunkande födelsetal. Det tyder enligt min uppfattning på att det, hur viktig skattepolitiken resp. familjepolitiken än är — och jag vill understryka att det naturligtvis gäller oberoende av om åtgärderna i dessa sammanhang råkar påverka födelsetalen eller inte —, är viktigt med hänsyn till barnfamiljernas berättigade krav på en rimlig levnadsstandard att en förnuftig politik utformas på de områdena. När jag nu under en relativt begränsad tid försökt att intensivt arbeta med dessa frågor — jag vill göra den reservationen — har jag inte blivit övertygad om att rent ekonomiska faktorer är tillräckliga som förklaring till den utveckling som en lång rad industriländer har drabbats av. Jag vill också för säkerhets skull med anledning av Gunnar Biörcks inlägg göra en markering. Jag tror att kvinnorna kommer att värja sig mot att under en relativt lång tid av sin mest fruktsamma period i livet avstå från förvärvsarbete för att man skall komma till rätta med den här frågan. Det skulle komma i konflikt med en lång rad av de strävanden som kvinnorna nu står för och som de känner är viktiga och angelägna. Jag tror inte heller att det är lösningen på problemet. Att kvinnorna skulle stanna hemma eller yrkesmässigt offra 10 till 15 år av sitt liv skulle innebära att de slogs ut från en rad karriärer som de är intresserade av. Det måste rimligen finnas lösningar som tillgodoser både önskemålen om att kunna väl ta hand om sina barn och leva tillsammans med dessa och om att få behålla rätten till ett yrke. När vi närmar oss vår tid hamnar alltså forskarna i mörker när det gäller att hitta en övergripande förklaring till befolkningsförändringar. Tage Erlander, som ledde 1941 års befolkningsutredning, sade när vi inför den här debatten talade med honom om befolkningsfrågor, att människornas förhoppning om framtiden är en betydelsefull faktor. Jag är böjd att hålla med honom. Vi kan exempelvis notera att de snabba ekonomiska framstegen och utbyggnaden av välfärdssamhället under 1950 och 1960-talen skedde under en period av relativt höga födelsetal. Ännu 1971 föddes t.ex. 114 000 barn. I dag är vi nere i 92 000. En annan liten kommentar skulle jag ändå vilja göra för säkerhets skull. Gunnar Biörck underströk också att underskottet i dag motsvaras av antalet aborter. Då vill jag tillägga: Teoretiskt sett skulle man alltså kunna hävda att en väg för att lösa befolkningskrisen vore att förbjuda aborter. Det är en väg som jag förmodar att vi inte vill gå i denna riksdag. Vad som är viktigt nu — och jag hoppas att debatten i dag, som Gunnar Biörck uttalade, blir en islossning — är att vi får en debatt från olika utgångspunkter om befolkningsfrågan. Det är viktigt att många människor och grupper deltar i den debatten, att folkrörelser och politiska partier engagerar sig i den. Jag kommer för min del att avvakta denna debatt och vad den kan ge, innan jag går vidare, utöver den deklaration som jag gjorde i dagens interpellationssvar. Men jag vill klart lova Gunnar Biörck att jag inte är någon vän av långbänkar. Jag kommar alltså inte på något sätt —i den mån jag kan påverka arbetet — att medverka till att vi förskjuter eller långhalar den här frågan. De siffror vi nu har fått fram visar på angelägenheten av att det blir intensitet i debatten och att vi ser till att tidsutdräkten blir så liten som möjligt. Det skall alltså inte bli fråga om nya långbänkar. Men vi skall väl använda tiden för att få fram så många synpunkter, idéer och uppslag som möjligt, så att vi sedan som politiker fattar — förhoppningsvis — visa och förnuftiga beslut. Herr talman! Jag vill nöja mig med denna relativt korta replik och i övrigt hänvisa till vad jag försökte säga i mitt interpellationssvar.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga efter Ingvar Carlssons deklaration här. Jag tror att vi på det hela taget står varandra ganska nära. En grundlig men samtidigt vänskaplig debatt mellan personer som företräder något olika erfarenheter är i hög grad påkallad. Det vill förefalla som om massmedia nu också började reagera i den riktningen. Får vi en vettig och konstruktiv debatt, så kan ingen hälsa det med större glädje än jag. Till Ingvar Carlsson måste jag också säga att jag med förtroende lägger ansvaret för att leda den debatten, och summera dess resultat, i hans händer. Jag vill inte med Bojgen i Peer Gynt säga: ”Han var for sterk.

Herr talman! Det är svårt att hitta en enskild förklaring till den låga nativiteten, sade statsrådet Carlsson. Och förvisso är det så. Men nog är det väl samtidigt självklart att samhället knappast inbjuder till fler barn — om det leder till en orimligt nedpressad standard eller till en orimligt hård arbetsbelastning när det gäller att försöka förena många barn med kommunal barnomsorg, eller om det leder till tvånget att avstå från ett förvärvsarbete som betyder mycket. Vad som är viktigt är ju att man också uppvärderar arbetet med att vårda barnen. Det är viktigt inte minst för att få en större delaktighet från både fäder och mödrar i detta arbete. Jag reagerade också litet mot statsrådets uttalande om att kvinnorna knappast var beredda att offra 10-15 år av sitt liv. Deras aktiva liv, liksom männens, är ju i dag mycket långt, och den här inställningen att man ”offrar” av sitt liv, om man tar hand om barn, tror jag är just den typ av attityder som motverkar tillkomsten av de barn som samhället behöver och som vi alla vill ha. Jag tror också att det är så, att väldigt många män och kvinnor inte skulle tycka att det är fråga om att offra många år av sitt liv, ifall de gavs en rimlig chans att hålla huvudet över vattnet under de här åren ekonomiskt sett. Slutligen, herr talman, vill jag säga att jag naturligtvis inte hade väntat mig något färdigt svar. Men jag har med mitt inlägg ändå velat peka på hur viktigt det är att man inte tappar bort familjebeskattningens utformning i det arbete som nu kommer till stånd inom regeringskansliet.
Herr talman! Vad jag i mitt inlägg till Ingegerd Troedsson för det första ville poängtera var att vi får akta oss väldigt noga, så att vi inte genom våra åtgärder för att lösa befolkningsfrågan konserverar könsrollsmönstren eller t.o.m. i det avseendet tar steg tillbaka. Då tror jag vi får en kvinnoreaktion mot den befolkningspolitiken, som skulle vara väldigt olycklig. Det var bara detta jag ville säga i det sammanhanget — ingenting mer, t. v. åtminstone. För det andra vill jag framhålla att jag är en varm anhängare av en familjepolitik som stöder barnfamiljerna. Det har för vårt parti varit ett av de viktigaste inslagen. Trots att jag alltså är en stark och varm anhängare av detta, tror jag inte att enbart en sådan satsning, hur viktig den än är, löser de problem vi har diskuterat, utan förmodligen finns här i det moderna industrisamhället underströmmar som vi inte riktigt har grepp om, inte vet orsaken till. Det är därför som jag i mitt svar till Gunnar Biörck i Värmdö deklarerat att vi kommer att inbjuda till en sådan debatt, där jag tror det är viktigt att inte bara befolkningsstatistiker och de som i vanliga fall debatterar frågan från familjepolitiska utgångspunkter deltar, utan att vi får med människor med litet ovanliga, litet originella synpunkter på frågan. Det är det vi behöver för att komma sanningen så nära som möjligt. Det är detta jag velat säga i mina tidigare inlägg.
Herr talman! Jag delar i högsta grad uppfattningen att det är viktigt att motverka en konservering av könsrollsmönstren. Just därför är det så väsentligt att man kommer till rätta med den förvisso reaktionära inställning som fortfarande finns och som innebär att det bara är utvecklande och positivt och samhällsnyttigt att ta hand om andras barn, andras gamla — däremot inte sina egna. Kan man få en positivare inställning till hur viktigt det är att vårda barn, vare sig det är egna barn eller andras barn, tror jag att befolkningsfrågan kommer ett bra steg närmare sin lösning.

Jag vill meddela att antalet under den allmänna motionstiden avlämnade motioner i år är större än något tidigare år. T. o. m. i går hade avlämnats 975 motioner. Med de nu bordlagda 967 motionerna uppgår antalet sålunda till 1942. Därtill skall läggas ytterligare ett antal följdmotioner, utbrutna ur de 67 många i dag bordlagda motioner som upptar förslag i skilda ämnen och alltså måste behandlas av flera utskott. Det totala antalet motioner kommer därför sannolikt att uppgå till ca 2 100, vilket antal väsentligt överstiger 1976 års rekord.

Fru talman! Med hänvisning till vissa regeringsbeslut om tillstånd till dataregister har Joakim Ollén frågat statsrådet Holmberg om regeringen kommer att nedtona vikten av skyddet för den personliga integriteten. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. De beslut Joakim Ollén åsyftar gäller fyra personregister som skall användas för att bestämma sjukvårdsavgifter resp. avgifter för barntillsyn. Regeringen ändrade datainspektionens beslut så att det blev möjligt att inrätta registren. Detta innebar inte att regeringen eftersatte skyddet för den personliga integriteten. Det framgår av motiveringen för regeringens beslut. De beslut som regeringen har fattat i dessa ärenden innebär inte — såsom på något håll påståtts — att regeringens grundsyn på kravet på skydd för den personliga integriteten är en annan än datainspektionens. Jag kan f.ö. tillägga att i samtliga fall hade förutsättningarna ändrats efter datainspektionens beslut. I ett av fallen visade det sig att något tillstånd inte längre krävdes, eftersom datalagen hade ändrats under mellantiden. Vad som i detta sammanhang är av intresse är vilka åtgärder som under årens lopp har vidtagits för att skydda enskilda mot intrång i den personliga integriteten och vilken beredskap för framtiden som finns hos statsmakterna i detta avseende. Jag vill särskilt erinra om att det var en socialdemokratisk regering som tog initiativet till den nuvarande datalagen som infördes 1973. Sverige var det första land i världen som antog en datalag. Samma regering tillsatte 1976 datalagstiftningskommittén, DALK, för att utvärdera datalagen. I allt väsentligt har kommittén funnit att datalagen ger ett ändamålsenligt integritetsskydd. Kommittén skall nu utreda frågan om en generell personregisterlagstiftning. Syftet härmed är att skydda känsliga personuppgifter oavsett vilken teknik som används vid registreringen. Enligt min mening måste skyddet för den enskildes integritet vid registrering av personuppgifter med ADB i dag anses som tillfredsställande. Men utvecklingen på datateknikens område går utomordentligt snabbt. Jag ser det som en mycket viktig uppgift för regeringen att följa utvecklingen på dataområdet och att vidta de åtgärder som behövs för att motverka integritetskränkningar. Överläggningar pågår inom regeringskansliet om hur datafrågorna skall hanteras i fortsättningen. Dessa rör sig inom ett vitt fält och omfattar stora problem. Resultatet av arbetet kommer att redovisas efter hand. Mitt svar på Joakim Olléns fråga är alltså att regeringen inte tonar ner skyddet för den personliga integriteten utan tvärtom anser att denna fråga måste ägnas ytterligare uppmärksamhet.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Rainer för svaret på min fråga. Vi har mindre än ett år kvar fram till 1984. Ändå tror jag att man kan påstå att det är ganska långt till det skräcksamhälle som Orwell en gång skildrade, även om de tekniska förutsättningarna för ett sådant samhälle måhända t. 0. m. är större än vad han förutsåg. Därför är också vikten av ett aktivt skydd för den personliga integriteten av största betydelse. Nu har regeringen i två beslut, två ärendegrupper som har varit föremål för datainspektionens prövning, gått en annan väg och enligt min uppfattning nedtonat vikten av skyddet för den personliga integriteten. Den korta tiden i samband med sådana här frågedebatter medger inte någon detaljerad redovisning av ärendenas karaktär. Men i båda fallen kan man säga att det rör sig om utflöden av i och för sig komplicerade regelsystem, av ett allt krångligare samhälle, med önskemål från de samhälleliga instansernas sida om att kunna kontrollera, om att få mera uppgifter för att kunna göra de olika bedömningar, ofta utifrån en strävan att skapa så stor rättvisa som möjligt, som måste göras. Det framgår nu av svaret på min fråga att statsrådet instämmer i vikten av att man skyddar den personliga integriteten och att regeringen också vill arbeta med detta. Det är naturligtvis mycket glädjande, och jag uppskattar svarets principiella inriktning. Men jag vill gärna understryka en sak, och det gäller detta att man talar om att bygga vidare på datalagsarbetet. Det är viktigt, men det är ingalunda enbart datalagen, datalagstiftningens utformning och datainspektionens verksamhet som är avgörande för hur skyddet för den personliga integriteten i Sverige verkligen ter sig. Avgörande för det och för hur hotet mot den personliga integriteten ser ut sammanhänger i stället, i kanske ännu högre grad än med datalagens utformning, med de olika krav som ställs, ibland från denna kammare och ibland från regeringskansliet, på åtgärder syftande till att öka den samhälleliga kontrollen av enskilda medborgare. Vi vet att sådana förslag kommer upp i alla möjliga sammanhang. Under den allmänna motionstiden i år har såvitt jag förstår nya motionskrav inlämnats om registrering av inköp på Systembolaget. Det kan också gälla samkörning av olika register för långtgående kontroll av den enskilde medborgaren i andra sammanhang. Det kan gälla datakontroll av alla ränteinkomster, det kan gälla — som vi har haft under många år — kontroll av bostadsbidrag genom samkörning med uppgifter till försäkringskassan. Risken är, och det framgår också av regeringens beslut i detta fall, att man hänvisar till tidigare liknande beslut och säger att vi då kan fortsätta med andra samkörningsåtgärder av liknande slag. Därför vore det intressant att veta om justitieministern delar min uppfattning att det är viktigt att försöka rensa i reglerna så att vi får enklare regelsystem och därmed också kan bidra till ett ökat skydd för den personliga integriteten.
Fru talman! Jag delar helt Joakim Olléns uppfattning i detta avseende. Grundläggande för hela denna datautveckling är det regelsystem vi har. Jag tror att det finns all anledning att vi tänker i de banor som Joakim Ollén har angivit här. När det gäller samkörningar kan jag hålla med om att det finns risk för otillbörligt intrång om man samkör personregister. Men det betyder inte alltid att sådana samkörningar behöver kränka integriteten. Det avgörande är, enligt min mening, hur den information som man får fram hanteras. Om den som berörs av informationen kan godta att uppgifterna kommer fram på detta samlade sätt, kan jag inte se att det föreligger någon kränkning av den personliga integriteten. Det var den bedömningen som regeringen gjorde i de beslut som är utgångspunkten för Joakim Olléns fråga.
Fru talman! Mot det justitieministern säger här i dag har jag så litet att erinra att det närmast förvånar mig att det är hans namnteckning som står under de regeringsbeslut som har föranlett min fråga. När det gäller samkörningsåtgärder är den stora risken — och låt mig ta tillfället i akt att påpeka det — att man jämför uppgifter som egentligen inte är jämförbara, som har insamlats i olika sammanhang, för olika ändamål och att man därför löper risk för rät kerhetsmissar när man jämför och samkör dessa uppgifter maskinellt utan de möjligheter till individuella hänsynstaganden som annars kan finnas. Men justitieministerns svar och kompletterande svar är ju särskilt intressant också mot bakgrund av vad som har sagts från ordföranden i den kommission som nu skall arbeta med den ekonomiska brottsligheten, Sven Heurgren, som visserligen inte sorterar direkt under justitiedepartementet men väl arbetar i nära anknytning till det. Han har uttryckligen förklarat sig vara beredd till samkörningsåtgärder för att få bättre resultat på detta område — ett steg som jag tror kan visa sig ha bumerangeffekter i åtskilliga sammanhang. Vad som nu blir av regeringens intentioner på detta område återstår att se. Det är glädjande att justitieministern instämmer i att det endast är om man verkligen anstränger sig för att förenkla det i dag mycket besvärliga regelsystemet som man också kan få administrativa rutiner som gör att den personliga integriteten kan skyddas. Nu vet vi alltså regeringens inställning på denna punkt. Då återstår att se regeringens handling — det skall bli spännande, fru talman.
Fru talman! En väldigt viktig fråga som just nu har tagits upp, inte minst av ordföranden i kommissionen mot ekonomisk brottslighet, gäller vilka gränser vi måste dra upp just när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten genom anlitande av samkörning av register. Jag tror att det finns all anledning att ha uppmärksamheten riktad på det problemet. Det finns en mängd andra frågor också som tränger på med hänsyn till att datatekniken utvecklas så oerhört snabbt, att det är svårt för en vanlig människa att över huvud taget hänga med. Vi har t.ex. sådana frågor som offentlighetsprincipen och ADB-tekniken, vi har databrottsligheten. Vi måste sannolikt anpassa de civilrättsliga reglerna bl.a. med hänsyn till elektroniska bevakningssystem. En väldigt viktig fråga är konsumentskyddet när det gäller datatjänster.

Fru talman! Jag vill till detta bara säga att det är glädjande att så är fallet. Alla dessa frågor har tagits upp under de gångna sex borgerliga regeringsåren, och det är naturligtvis tillfredsställande att den socialdemokratiska regeringen inte tänker lägga ned arbetet på att utröna hur man skall göra på dessa intressanta områden och att man verkligen också ämnar anstränga sig för att skydda den personliga integriteten. Handlingen hittills har inte precis styrkt att detta skulle vara någon särskilt uttalad strävan, men vi får väl hoppas på en bättring i framtiden.

Fru talman! Staffan Burenstam Linder har frågat mig om regeringen avser att föreslå riksdagen att det inrättas en särskild strukturoch utvecklingsfond. Enligt regeringens mening föreligger behov av särskilda fondmedel för att främja den industriella utvecklingen. Beredning av frågan pågår i regeringskansliet.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Under hela sin oppositionstid har socialdemokraterna, herr Peterson, motionerat flitigt — rent av frenetiskt — för att inrätta en strukturoch utvecklingsfond. Man började i januari 1977, och så sent som i juni 1982 röstade socialdemokraterna här i kammaren för detta förslag. I vart fall inte mindre än tio partimotioner har innehållit yrkandet om att inrätta en strukturoch utvecklingsfond. Man skulle tro, fru talman, att detta var ett av socialdemokraternas mest genomarbetade förslag. Inte minst Thage Petersons glöd när han talat om strukturfonden och gjort vildsinta anklagelser mot borgerligheten för att en sådan fond inte har inrättats har låtit ana att det här var en av socialdemokraternas främsta hjärtefrågor — ett näringspolitikens genidrag. Med förvåning kunde man då i höstas se att detta förslag inte fördes fram som ett led i regeringens ekonomiska politik. Med spänning såg man fram mot budgetpropositionen när den här skapelsen skulle avtäckas. Men inte ett ord stod där om den här strukturoch utvecklingsfonden. Det har, fru talman, stått allt klarare att strukturfonden var ytterligare ett exempel på socialdemokraternas munväder under oppositionstiden. Det finns så många exempel på att socialdemokraterna, när de på nytt kommer i opposition, får svårt att lägga fram förslag utan att det blir ständiga frågor om de verkligen menar allvar eller inte med dessa förslag. Att det varit fråga om munväder framgår än tydligare av industriministerns svar i dag. Han säger där att det finns ”behov av särskilda fondmedel”. Det är luddigt uttryckt med tanke på allt motionerande tidigare — det är allt man nu har att komma med efter sex år i opposition och ett antal månader i regeringsställning. Det visar väl klarare än någonting annat att det förvisso inte finns behov av det som här Thage Peterson nu kallar för ”särskilda fondmedel”. Socialdemokraterna överskattar politikers och byråkraters förmåga att leda en industriell utveckling. Jag undrar om Thage Peterson verkligen tror att det i det nuvarande ekonomiska läget finns behov av ytterligare löneskatter, som skall konkurrera exempelvis med de löneskattehöjningar som fordras för att bereda utrymme för ATP-pensioner och en del annat. Tror Thage Peterson verkligen att detta är någonting som löntagare och näringsliv uppfattar som utomordentligt viktigt f. n? I själva verket har socialdemokraternas motionerande och agerande när det gäller en strukturoch utvecklingsfond varit något patetisk.

Fru talman! Arbetet i regeringen när det gäller den här frågan kommer icke att störas av herr Burenstam Linders plötsligt uppvaknande intresse för utvecklingsfonden och för industriella utvecklingsfrågor. Vilka övertoner och vilket partipolitiskt nit som herr Burenstam Linder än lägger i dagen, kommer vi i alla fall att arbeta efter de planer på en utvecklingsfond som vi hade under oppositionstiden. Jag är emellertid litet rörd över herr Burenstam Linders plötsligt uppvaknande intresse för industriella utvecklingsfrågor. Jag hoppas verkligen att det intresset kvarstår oförändrat när ett förslag i den här frågan så småningom kommer till riksdagen. Jag vill tillägga: Tänk om vi hade fått igenom vårt förslag 1977 om en strukturoch utvecklingsfond! Nu har vi i stället förlorat flera år när det gäller satsning på teknisk utveckling, på industriell utveckling till följd av att herr Burenstam Linder och hans borgerliga partikamrater här i riksdagen under årens lopp har röstat nej. Som industriminister hade jag nu annars haft en utvecklingsfond av betydande storleksordning som jag hade kunnat använda för industriell utveckling. Jag hade haft en fond som jag hade kunnat använda för satsningar på offentlig teknikupphandling och på sådana industriprojekt som privata företag nästan varje vecka presenterar för mig i egenskap av industriminister. Men man har inte tillräckligt med pengar för att klara risktagandet. Herr Burenstam Linder gick alltså emot den föreslagna fonden, och det var synd. Det var illa för Sverige som industrination. Nu har vi således förlorat fem år. Under den tiden hade vi troligen kunnat stoppa upp en del av den industriella nedrustning som blev följden av den politik som herr Burenstam Linder var med om att skapa när han själv var i regeringsställning. Det var olyckligt för Sverige. Jag tror att de synderna i dag angriper herr Burenstam Linders samvete i ganska stor utsträckning. Jag är inte säker på att Staffan Burenstam Linders nattsömn är så god, när han ser på den sjunkande industriproduktionen och de sjunkande industriinvesteringarna. Det är hans politik som är orsaken till den nedgången.

Fru talman! Industriministern bekymrade sig över mitt plötsligt uppvaknande intresse för ting av detta slag. Jag ber då att få påpeka att jag faktiskt alltid har varit intresserad av näringspolitiken. Under alla de år som jag varit medi riksdagen har jag ständigt funnit belägg för att mycket talat för den linje som jag redan från början förfäktade i de här frågorna, inte minst i vad gäller t.ex. min kritik med anledning av att Statsföretag AB bildades. Jag tror inte att industriministern kommer att vara störd av vad jag här har haft att säga om en strukturoch utvecklingsfond. Det förhåller sig i stället så att socialdemokraterna — trots att en avsevärt lång tid har gått, under vilken de haft möjlighet att förbereda sig på ett genomförande härvidlag — inte har lagt fram något förslag. Jag tror alltså att verkligheten, herr Thage Peterson, är mer störande än det som jag har haft att säga. Hade man infört en strukturoch utvecklingsfond redan när socialdemokraterna första gången begärde ett införande av en sådan, hade det varit så mycket bättre i dag, det hade lett till en bättre industriell utveckling, sade industriministern. Jag ber då att få påpeka att när ni första gången lade fram ett förslag, nämligen i januari 1977, var det bara fråga om en strukturfond. Det var inte ett dugg tal om utveckling, utan den etiketten klistrade ni på så småningom, därför att det lät bättre så. Hade det förslag genomförts som ni först tänkte er, skulle det ha inneburit ytterligare några miljarder till någon sorts ommöblerande som egentligen inte hade haft med utveckling att göra. Men Thage Peterson, eftersom ni nu är så oerhört engagerade och eftersom ni tagit till sådana brösttoner — det har ju t.o.m. talats om min nattsömn — kanske jag får fråga: Hur lugnt sover industriministern själv med tanke på höjningen av löneskatterna med ungefär 2 procentenheter — att döma av tidigare motioner? En ytterligare höjning av dessa inkräktar ju på reallöneutrymmet. Ger det god nattsömn?
Fru talman! Jag måste säga att det intresse för industriell utveckling som herr Burenstam Linder nu talar vitt och brett om lyckades han verkligen dölja åtminstone under de sex borgerliga åren.

Det var detta jag i stillsamhet ville påminna herr Burenstam Linder om. Och jag kan förstå att det kändes pinsamt att få motta den upplysningen.

Fru talman! På onsdag hålls ju en allmänpolitisk debatt här, och då finns det mer tid till att granska de olika synpunkter som Thage Peterson nu senast framförde. Det finns i själva verket mycket att säga, inte minst om socialdemokraternas agerande under oppositionstiden och beträffande då framförda olika förslag, förslag som förvisso inte på något sätt har underlättat utvecklingen i Sverige i fråga om varvspolitiken, tekopolitiken och vad det nu kan vara. Men vi får som sagt mer tid på onsdag än vi f. n. har. Jag kan dock nu konstatera att ett ytterligare exempel på hur lätt ni gjorde det för er när ni satt i opposition och kastade fram olika förslag och uppstämde alla möjliga tongångar av irritation över att det inte blev precis som ni ville, har vi just i det förslag som vi nu diskuterar, nämligen strukturoch utvecklingsfonden, där tydligen socialdemokraterna finner att verkligheten är litet mer komplicerad än den var när de motionerade.
Fru talman! Nej, jag tycker att förlorade marknadsandelar, sjunkande investeringar, sjunkande industriproduktion och stagnation i satsningar på forskning och teknisk utveckling i allra högsta grad hör ihop med den fråga som herr Burenstam Linder har ställt. Jag påpekade att vi har förlorat fem år på den här frågan genom att herr Burenstam Linder själv och hans borgerliga Det hade varit bra för industrins skull om jag i dag haft en sådan utvecklingsfond att arbeta med. Jag vill påminna om att det förslag som vi lade fram 1977 arbetades fram i mycket nära samarbete med den svenska industrin. Framträdande representanter från svensk industri deltog i det arbetsgruppsarbete som så småningom ledde fram till strukturoch utvecklingsfonden.

Fru talman! Ingvar Johnsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att säkerställa fortsatt drift vid GMA Nohab Printing i Trollhättan. Enligt vad jag erfarit har bolaget alltsedan starten 1981 haft dålig orderingång och lönsamhet. Bolagets styrelse har sedan drygt ett halvt år tillbaka förhandlat med svenska och utländska intressenter om försäljning av bolaget. I slutet av november 1982 uppvaktades jag av företrädare för GMA och Trollhättans kommun angående situationen vid GMA. På grundval av bl.a. de synpunkter som då framfördes har jag kontaktat ledningen för Bofors AB. Jag har därvid meddelat den att regeringen utgår ifrån att företagsledningen medverkar till en lösning som säkerställer verksamheten vid GMA på sikt och bevarar de värdefulla resurser som finns i form av produkter, teknologi och personal. GMA försattes i konkurs den 20 januari 1983. Förhandlingar med intressenter förs nu av konkursförvaltaren. Det är min förhoppning att det skall gå att finna en lösning som innebär att resurserna vid GMA långsiktigt kan tas till vara inom landet.

Fru talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Sedan jag ställde frågan har, som nämnts, GMA försatts i konkurs, och jag vill säga att bitterheten över ägarnas agerande inför denna konkurs är stor i Trollhättan. Ägarna — Bofors AB, Nord-Grama AB och Wärtsilä — vägrade först att ge de ekonomiska garantier som krävdes för att GMA skulle kunna få någon order. Därefter lät dessa stora börsnoterade företag sitt dotterbolag gå i konkurs. Bedömare inom branschen anser att GMA:s tryckpressar har ett tekniskt försprång på fem sex år gentemot konkurrenterna. Yrkesskickliga arbetare och tjänstemän har med andra ord utvecklat och tillverkat världens bästa tryckpressar. Skall vi fortsätta med att tillverka tryckpressar i Sverige måste GMA rekonstrueras. Om GMA inte rekonstrueras missar vi en chans för svensk export, och vi tvingas importera alla tryckpressar som behövs här hemma. Det är vidare socialt oacceptabelt att ställa alla GMA:s anställda utan arbete. Nu gäller det därför att klara fortsatt drift vid företaget. Facken och kommunen gör ett jättejobb för att finna en lösning och rädda jobben för så många som möjligt. Men de anställda och kommunen behöver och förväntar sig ett kraftfullt stöd från industriministern, stöd till att få fram nya ägare som ställer upp för fortsatt verksamhet i Trollhättan. Och det är bråttom. Fru talman! Jag vill sluta med att fråga om jag har tolkat industriministern rätt, när han säger att han är angelägen om fortsatt tillverkning av tryckpressar vid GMA och att de anställda kan räkna med regeringens stöd i frågan.
Fru talman! Jag vill upprepa vad jag sade i mitt svar: att regeringen är intresserad av en fortsatt verksamhet som bevarar de värdefulla resurser som finns vid GMA i form av produkter, teknologi och personal. Men, fru talman, med hänsyn till konkursförvaltarens ansträngningar och hans arbete vill jag inte nu i dag göra något ytterligare uttalande i den här frågan.
Fru talman! Tack för kompletteringen av svaret. Det är inte på något sätt så att det är statens fel att GMA försatts i konkurs. Men när ägarna svikit sitt företag och dess anställda måste samhället ta sitt ansvar. Regeringen måste därför medverka till att företaget rekonstrueras. Jag hoppas att fortsatta överläggningar mellan industriministern, de anställda och kommunen inom kort kan ge resultat.

Fru talman!

I det avtal som upprättades mellan staten och Cementa i samband med att Cementa AB år 1973 övertog AB Gullhögens Bruk, där svenska staten hade en minoritetspost, regleras ett flertal frågor. I avtalet fastläggs bl.a. att parterna är överens om att rörelsen i Cementa skall drivas efter normala företagsekonomiska principer. I avtalet åläggs Cementa AB att genomföra eventuella nedläggningar under vederbörlig hänsyn till de anställdas och samhällets intressen. Företaget skall vidare aktivt verka för att bereda friställd personal annan sysselsättning inom företaget eller inom Eurockoncernen övrigt. Därutöver skall Cementa genom lämpliga åtgärder aktivt verka för att ny sysselsättning skapas på berörd ort om alternativa sysselsättningsmöjligheter saknas där. I enlighet med de krav som avtalet mellan staten och Cementa ställer på företaget har företagsledningen studerat olika möjligheter att helt eller delvis fortsätta driften. Enligt vad jag har erfarit har Cementa i slutet av förra veckan presenterat de anställda ett alternativ som bereder 45 av Degerhamnsfabrikens personalstyrka om 110 personer fortsatt sysselsättning. Detta förslag innebär att produktion av en specialkvalitet som f. n. inte tillverkas inom landet skall förläggas till denna enhet. MBL-förhandlingar om detta förslag kommer att påbörjas under innevarande vecka. Jag har vidare erfarit att såväl en företagsintern arbetsgrupp som en grupp gemensam för Cementa och Mörbylånga kommun arbetar med att försöka skapa nya arbetstillfällen. Jag förutsätter att Cementa fortsätter dessa ansträngningar att finna alternativ sysselsättning.

Fru talman! Först vill jag framföra ett tack för svaret på min interpellation. Därefter vill jag säga några ord till de anställda på cementfabriken i Degerhamn och befolkningen på södra Öland: Er kamp för jobben och för bygden har inte varit förgäves. Fabriken kommer att finnas kvar, om än med reducerad personal. Det kommer att bedrivas cementproduktion, samhället har en chans att överleva. Ert envisa och oförtrutna arbete har gett resultat. Ni har lyckats övertyga företagsledningen om era framtidsmöjligheter. Visserligen gäller förslaget en tvåårig frist, och dessutom vill företagsledningen själv avgöra vilka som skall få vara kvar av personalen, men där skall förhandlingar ske. En halv seger är i alla fall er. Degerhamn som bruksort har anor sedan 1720-talet, då man startade ett alunbruk. Detta följdes senare av ett tegelbruk, och från slutet av 1800-talet har man tillverkat cement. Det är en typisk bruksort med bruksbostäder, bruksaffär, Folkets hus m.m. som har byggts upp under generationer. All verksamhet har haft bruket som utgångspunkt. Bland de anställda i dag finns det många som har föräldrar, farföräldrar och ibland släktingar i ännu fler led bakåt som har arbetat på något av bruken. Själv har jag en far, en farfar och en farfars far som har arbetat där. Man har välgrundad anledning att vara stolt över den välskötta och moderna fabriken — den kan presentera de hittills lägsta kostnaderna för cementtillverkning i Sverige, och tillverkningen går med vinst. Råvaran finns i närheten i en närmast obegränsad omfattning. Ett naturligt avsättningsområde för produktionen finns också. Ingen har riktigt kunnat förstå hur det skulle kunna vara lönsamt att avstå från att utnyttja denna produktionsresurs, eller som Sven Lindqvist skrev i Dagens Nyheter den 23 december 1982 efter Studio S-programmet i TV: ”Om marknadens lagar fick råda, skulle den här fabriken klara sig utmärkt. — — — Som självständig enhet skulle Degerhamns cementfabrik inte ha någon svårighet att överleva på marknaden. Om samhällsekonomisk planering fick råda, så skulle fabriken i Degerhamn också klara sig. En ekonomisk kalkyl som tog alla faktorer med i beräkningen skulle nämligen visa att samhällets kostnader för arbetslöshet, utslagning och kapitalförstöring blir så stora att det är klart olämpligt att lägga ned fabriken i Degerhamn, kommunens enda riktiga industri. Men nu avgörs fabrikens öde varken av marknadens lagar eller av samhällsekonomisk planering. Den avgörs av en privat monopolbyråkrati inom Euroc-koncernen.” Cementfabriken ägs sedan 1974 av Cementa AB som ingår i Eurockoncernen. Man har monopolställning när det gäller cementtillverkning i landet. De första signalerna om nedläggning kom redan 1977. Man hänvisade till att cementbehovet sjunkit med anledning av sjunkande byggnadsverksamhet och användande av ersättningsmaterial. Senare har också tillkommit viss import, men det kommer att belysas i en annan debatt under dagen. De fackliga organisationerna har gemensamt kämpat för att få ha fabriken kvar, och man har anvisat flera alternativ till en nedläggning, vägar som borde prövas. Hela bygden har stöttat dem. Demonstrationer har förekommit, opinionsmöten, uppvaktningar och skrivelser till företagsledning, regering och partiledare. Kommunen och länsstyrelsen arbetar också med frågan. Vi riksdagsledamöter från länet har varit inbjudna till information, och vid det tillfället demonstrerade samtliga elever vid Alunskolan. Jag har fått en avskrift av deras paroller som minne. Jag undrar hur man kan vara opåverkad av följande: ”Vart ska vi ta vägen om fabriken läggs ner? Vi vill att mamma och pappa får ha jobben kvar. Lägg inte ner vår fabrik.” Nu är det ju så att vi politiker inte är överens om att detta över huvud taget är en fråga för politiker. En del menar ju att man inte skall lägga sig i storföretagens göranden och låtanden —t.ex. den moderate partisekreteraren Lars Tobisson, som i en intervju i den likaledes moderata tidningen Barometern den 9 augusti 1982 sade så här: ”Politiker ska hålla sig utanför företagsproblem — — — Cementa lägger vi oss inte i. Det är inte politikernas sak.” I valrörelsen diskuterades givetvis situationen i Degerhamn. Olof Palme skrev i sitt svar till de anställda bl.a.: ”Orsaken till att Cementa diskuterat åtgärder för att minska cementproduktionen är framför allt det låga byggandet. Minskningen av byggandet har lett till problem för stora delar av byggmaterialindustrin, då efterfrågan på dessa produkter sjunkit starkt. Vi har från socialdemokratisk sida lagt förslag om ett ökat byggande —-- Om dessa åtgärder genomfördes skulle det radikalt förbättra situationen för Degerhamnsfabriken, efterfrågan på cement skulle öka. Tyvärr har den borgerliga riksdagsmajoriteten avslagit våra förslag. Vi kan endast hoppas på att vi i regeringsställning får tillfälle att genomföra våra förslag om ett ökat byggande. I avvaktan på detta hoppas jag att det projekt som prövas för att förbilliga produktionen, genom eldning med spillolja, skall lyckas. Det skulle kanske göra det möjligt att genom exportsatsningar vidga marknaden för cementfabriken i Degerhamn.” Förväntningarna på en socialdemokratisk regering var och är stora. Man räknade med särskilda stimulanser för att få i gång byggandet, och man räknade med att regeringen skulle ta kontakt med företagsledningen. Så har också skett. Det samlade trycket blev tydligen till slut för stort för företagsledningen, och man har, som vi hörde av industriministern, i dagarna backat från sitt tidigare förslag om total nedläggning i Degerhamn. Jag kan till en del förstå industriministerns något försiktiga svar här i dag, i den känsliga förhandlingssituation som nu råder. Men jag måste nog ändå be om en del förtydliganden. Jag förutsätter att det investeringsprogram som regeringen tog initiativ till i höstas och som sedan riksdagen beslutade om kommer att påverka efterfrågan på cement — likaså det program för reparationer och ombyggnadsverksamhet som nu förbereds. Delar industriministern den uppfattningen? När det gäller exporten framhålls det ofta att möjligheterna till en lönsam export är begränsade. Men det vet vi egentligen ganska litet om. Finns det kanske skäl att mera samlat se över vårt lands långsiktiga behov av cement, exportmöjligheter och utvecklingsmöjligheter? Det gäller ju nu att använda den tidsfrist som åtstadkommits för att se till att byggandet kommer i gång ordentligt — vilket vi ju vill av många olika skäl —, för att bedöma framtidsutsikterna, överväga eventuella exportmöjligheter osv. Dessutom måste givetvis inflytandefrågorna diskuteras. Eller, för att återigen citera Sven Lindqvist: ”Är det inte hög tid att införa ekonomisk demokrati här i landet?” Statens roll måste också belysas. Byggnadsmaterialproduktion är ju en livsnödvändighet för samhället. Anser industriministern att det samhälleliga inflytandet över t.ex. cementproduktionen har fungerat tillfredsställande? Vilka erfarenheter har man av det särskilda avtal som träffats? Industriministern har i sitt svar inte uttalat någon särskild åsikt i de här frågorna. Det vore därför bra om vi fick höra litet om regeringens åsikter och avsikter. Byggkoncentrationsutredningen pekade i ett betänkande 1977 på ytterligare några besvärliga frågor. Genom en långt gången koncentration uppkommer, menade man, stora etableringshinder. Detta kunde medföra risk för att nyföretagandet i små och medelstora företag försvårades. Man visade också på att forskningsoch utvecklingsaktiviteterna inom byggnadsmaterialindustrin totalt sett var begränsade och att detta på sikt kunde återverka oförmånligt på branschens utveckling. Utredningen ansåg också att samhället borde medverka för att underlätta erforderlig strukturomvandling, inte bara i samband med förestående förändringar utan i lika hög grad i det framåtblickande, långsiktiga perspektivet. Man förutsatte att det på departementsnivå skapades instrument för en sådan framtidsbevakning. Utredningen ifrågasatte till sist om den nuvarande strukturen hos Eurockoncernen ger samhället och de anställda det inflytande på cementindustrin som är motiverat med hänsyn till dess monopolställning på marknaden. ”Det kan ifrågasättas om cementindustrin i framtiden bör ingå som nära nog helägt dotterbolag i en koncern vars tyngdpunkt successivt förskjutits bort från den svenska byggnadsmaterialmarknaden.” Att Nils Åsling, som tog emot utredningen, inte vidtog några särskilda åtgärder är kanske förklarligt med tanke på den ideologi han företräder. Jag vill nu fråga en mig mera närstående industriminister om han tänker ta fram detta betänkande ur skrivbordslådan och om det finns anledning att nu vidta några åtgärder med anledning av de slutsatser som utredningen redovisade.

Fru talman! I interpellationen behandlas samhällets medverkan i och ansvar för byggmaterialproduktionen, och då speciellt cementtillverkningen vid Cementa AB i Degerhamn på Öland. Degerhamnsfabriken har under flera år hotats av total nedläggning. Om ett sådant beslut hade genomförts skulle ca 150 personers arbeten ha försvunnit. Fabriken är modern och i gott skick, lönsamheten är mycket god, och man har den lägsta tillverkningskostnaden i landet för cement. Råmaterialet finns nära fabriken, och tillgången är obegränsad. Kvaliteten på cementen är mycket hög, beroende på bra råmaterial och en mycket kunnig och erfaren kår av anställda. Dessa anställda har lagt ned ett ofantligt arbete för att få behålla sina jobb. Den samlade fackföreningsrörelsen har här gjort ett stort arbete, och det har också, som vi hoppas, givit ett visst resultat, som vi förutser kommer att genomföras som ett minimum. Fru talman! Jag skulle här speciellt vilja redovisa två kvalitetsblock inom cementtillverkningen i Degerhamn som berör miljön, både för cementoch byggnadsarbetare och för de boende. För det första: 6-värt krom framkallar allergi, speciellt vid hantering av och arbete med cement. För ett antal år sedan framtogs en metod att tillsätta en produkt som kallas Melstar vid tillverkningen av cement. Melstar består av järnsulfat som i en kemisk process tar bort allergirisken vid arbete med cement. Från den 1 januari i år tillsätter Cementa Melstar vid cementtillverkningen i Degerhamn. Ingen importerad cement har en tillsats av Melstar. Jag skulle vilja se en framtid där endast cement med denna förbehandling finns på den svenska marknaden och på byggarbetsplatserna inom landet men också internationellt. Det är den som finns i Degerhamn, och det är den som produceras på Cementa. För det andra: Radon med beteckningen BY finns i all cement i större eller mindre grad. Enligt statens strålskyddsinstituts undersökningar är minimivärdet 20 BY-enheter, och medium är 40 BY. Den högsta volymen är 170 BY iden svenska cementen. Den i Degerhamn producerade cementen har värdet 28 BY-enheter, alltså 12 enheter mindre än genomsnittet. Den importerade cementen har på varje del högre enheter. Denna högre radonvolym kan påverka både arbetsmiljön och också, som jag tidigare sade, boendemiljön, där det används byggmaterial med högre radonvärden än vad den i Degerhamn producerade cementen har. Att anföra båda dessa rön och faktorer innebär ett mycket starkt understrykande av att kvaliteten på den cement som produceras i Degerhamn är mycket hög — allt enligt vad de anställda hävdat. Jag hoppas att man även i framtiden i Sverige och på export kan saluföra den i Degerhamn tillverkade cementen. Jag förutsätter att industriministern bevakar dessa kvalitetsoch miljöaspekter i det fortsatta hävdandet av svensk cement inom svensk byggnation.

Fru talman! Jag vill gärna säga till Lena Öhrsvik att jag har den allra största sympati för det arbete som har lagts ner av de anställda, deras familjer och bygden för att rädda och bevara sina arbetsplatser. Jag har med glädje sett de ansträngningar som har gjorts i Mörbylånga och på Öland i övrigt och som görs på andra håll i landet, när arbetsplatserna på det enda företaget på orten hotas av nedläggning. Jag vill gärna säga att utan sådan lokal opinionsyttring, utan att de anställda och bygden själva arbetar för lösningar och för nya jobb har vi litet svårt att rätta till de väldigt stora problem som vi har och kommer att möta i strukturomdaningen av svensk industri. Dessutom är jag medveten om att en neddragning av verksamheten till i stort sett hälften av nuvarande arbetsstyrka naturligtvis kommer att skapa svåra problem för dem som friställs, deras familjer och för en kommun av Mörbylångas struktur. Som jag sade i mitt svar arbetar Cementa såväl på egen hand som i samarbete med Mörbylånga kommun med att skapa nya arbetstillfällen. Jag utgår ifrån att Cementa fortsätter sina ansträngningar för att skapa nya jobb och tar till vara hela koncernens resurser och möjligheter för att åstadkomma flera arbetstillfällen än de 45 som nu aviserats. Det är helt riktigt, som Lena Öhrsvik påpekar, att de förslag som regeringen har lagt fram i investeringsprogrammet syftar till beställningar inom svensk industri. Det är också helt riktigt att det arbete som bostadsministern håller på med, ett program för reparation och underhåll av lägenheter och andra bostäder, skall ge nya beställningar till svensk industri. Det har varit utgångspunkten när regeringen har diskuterat de insatser vi vill göra för att just hjälpa svensk industri till produktion och därmed till jobb. Vi lägger politiken så att det blir beställningar som görs direkt till den svenska industrin. Bostadssektorn har naturligtvis stor betydelse i sammanhanget. I linje med ansträngningarna att bygga lägenheter och andra bostäder på orter där bostadsbrist trots allt råder kommer ett stort program att läggas upp för underhåll och reparationer av bostäder. På sikt kommer detta också att ha betydelse för svensk industri. Inte minst inom träoch snickeriindustrin, som bl.a. är representerad i Kalmar län, kommer detta att betyda ökad orderingång och därmed fler jobb. Vi har vidare i regeringskretsen diskuterat också hanteringen av alla de frågor som har berörts av de två övriga deltagarna i denna interpellationsdebatt. Regeringen avser att arbeta med en särskild ledningsgrupp bestående av industriministern, bostadsministern, arbetsmarknadsministern och finansministern jämte medarbetare, för att samordna insatserna på byggandets område. Jag har till denna grupp bl.a. hänskjutit frågan om byggbranschrådets framtida verksamhet. Det har varit väsentligt att i kontakter med industrin och de industrianställda få in så många råd och synpunkter som möjligt när det gällt att ta itu med bl.a. de frågor som interpellanten har berört i sin interpellation och i sitt inlägg här i dag. Detta betyder också att föreliggande utredningar på detta område kan föras in i ledningsgruppens diskussioner, för att möjliggöra ett mera övergripande meningsutbyte om våra insatser på byggsidan. Jag tror att de senaste årens utveckling visar behovet av sådana överväganden — på den punkten vill jag gärna ge interpellanten rätt.
Fru talman! Jag vill tacka för det kompletterande svaret. Jag utgår från att ledningsgruppen för byggfrågor verkligen kommer att ta upp alla dessa problem och från samhällets synpunkter göra bedömningar av vilket behov av cement som kan föreligga för framtiden, så att vi inte behöver bli helt utlämnade åt storföretagens egna planer och bedömningar. En fråga som knappast kommer att beröras är exporten, men jag tycker att man inte helt kan gå förbi denna. Det har tidigare inte visats särskilt stort intresse för en diskussion av cementexport, eftersom cement får betraktas nästan som en färskvara, som bl.a. kräver mottagningsanläggningar. Men när det blir aktuellt med tillverkning av specialcement skapas kanske också utrymme för en diskussion av cementexport. Ett förslag som diskuterats av företaget och de anställda gäller export av klinker till Västtyskland. En mindre investering i linje med detta förslag skulle kunna skapa ytterligare 20 jobb. Men det är mycket viktigt när det gäller exporten att man bevakar marknadsföringen. Jag tycker att det fortfarande finns en hel del oklara frågor som behöver klaras ut innan man definitivt kan ta ställning inför framtiden i detta avseende, och det är därför ganska skönt att vi har fått en tidsfrist. Det skulle dock vara bra om industriministern något kunde kommentera de exportmöjligheter som kanske föreligger — den frågan kommer ju knappast att beröras i samband med den övergripande planeringen av byggandet i Sverige. I övrigt är jag mycket glad över industriministerns intresse för de anställdas kamp och för deras egna förslag. Jag hoppas att vi gemensamt kan hjälpa dem för framtiden genom att bevaka dessa frågor, inkl. Cementas agerande. Det vore också bra om industriministern ville ge besked om han tycker att det avtal som har träffats är tillräckligt eller om man ytterligare behöver utreda inflytandefrågorna och koncentrationstendenserna inom byggmaterialindustrin.
Fru talman! Jag vill i och för sig inte föregripa den debatt som kan föranledas av svaret på nästa interpellation. Men det är ett litet avsnitt som kanske ändå hör hemma i denna debatt. Det gäller behovet av cement till byggnadsindustrin — bostadsbyggande och byggande över huvud taget. Industriministern andas här en viss optimism när det gäller att kunna öka åtgången av cement i Sverige. Redan i valrörelsen gavs ju intryck av att en socialdemokratisk seger automatiskt skulle innebära ett så kraftigt ökat byggande att Degerhamnsfabriken därmed skulle räddas utan vidare åtgärder. Verkligheten är tyvärr en annan, och jag vill hänvisa till två faktorer som pekar i en annan riktning. Den ena är bostadsministerns uttalande i budgetpropositionen, bil. 13, där han på den första sidan säger följande: ”Förhoppningen är att nedgången av nybyggnadsverksamheten i bostadssektorn skall kunna begränsas under år 1983.” Bostadsministern uttalar alltså en förhoppning om att nedgången inte skall bli så stor. Här finns inte någonting som talar för en ökad efterfrågan. Likaså beräknar Cementa att år 1983 kommer den samlade efterfrågan av cement i Sverige att minska, kanske med 10 9. Den mycket omtalade rot-sektorn — reparationsoch ombyggnadssektorn — i bostadsbeståndet kommer inte att i nämnvärd omfattning ställa krav på ökad cementåtgång. Det är andra åtgärder och andra material som det här är fråga om. Det är nybyggnationen som gör att efterfrågan på cement blir större. Därför är det nog tyvärr så att det program som man talar mycket om inte har särskilt mycket substans i sig, så jag tror att vi kan bortse från de uttalandena.
Fru talman! De frågor som Lena Öhrsvik tog upp nu senast kan med fördel beaktas i det fortsatta arbetet inom regeringen med byggfrågorna i hela deras vidd, och jag utgår från att de frågor som hon nämnde kommer upp till behandling där.

Fru talman! Får jag bara något kommentera det här med nybyggnationen och dess betydelse för cementindustrin. Jag har sett litet på det med anledning av att vi skulle ha denna diskussion. Från dem som jobbar på byggsidan har jag fått uppgiften att ombyggnadsverksamheten — rotverksamheten, som Bertil Danielsson nämnde — inte är betydelselös, särskilt inte när det gäller specialcement, som man alltså nu skall tillverka i Degerhamn. Bostadsbyggandet är trots allt inte det allra viktigaste. Det viktigaste, speciellt på specialcementsidan, är de stora offentliga byggena— vägar, broar och andra anläggningar. På det området finns det en hel del tidigareläggningar i det program som riksdagen redan har beslutat om. Jag instämmer alltså i industriministerns bedömning att detta kommer att få stor betydelse för efterfrågan på cement. Det är därför som jag menar att det är så viktigt att det är samhället som har instrumenten för att bedöma det framtida byggandet och det framtida behovet av byggnadsmaterial. Det är samhället som skall göra prognoserna. Vi skall alltså inte vara utlämnade åt de uppgifter som Bertil Danielsson har fått från Cementaledningen.

Fru talman! Bertil Danielsson har i en interpellation ställt följande frågor till industriministern: 2. Hur bedömer regeringen effekterna av nuvarande förhållanden för sysselsättningen på södra Öland? 3. Vilka konsekvenser för det ekonomiska försvaret anser regeringen att nedläggningen av cementfabriken i Degerhamn skulle få? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Beträffande den första frågan kan konstateras att det varje år görs ett stort antal framställningar om importbegränsningar av detta slag. Det är angeläget att sådana framställningar prövas noggrant och konsekvent, bl.a. eftersom man inte kan utesluta att eventuella svenska åtgärder kan medföra motåtgärder som drabbar svensk export och svensk sysselsättning. Cementa gjorde i februari 1982 en framställning till regeringen om att importen av cement från statshandelsländerna skulle begränsas till 2,5 96 av den svenska marknaden eller 50 000 ton årligen. Frågan utreddes av kommerskollegium efter hörande av statens prisoch kartellnämnd och överstyrelsen för ekonomiskt försvar. På grundval av kommerskollegiums utredning avslog regeringen framställningen i oktober 1982. Jag vill framhålla att Cementa i sin framställning till regeringen i februari 1982 angav att tillverkningen i Degerhamn skulle läggas ned. Man sade inte att detta var avhängigt av regeringens beslut om importen. Senare har Cementa uppgett att man undersökte möjligheterna att t. v. fortsätta driften vid en ugn, under flera villkor, bl.a. att importen från statshandelsländer begränsades. Som industriministern Thage Peterson meddelade i den interpellationsdebatt som just har ägt rum överväger nu Cementa att t. v. fortsätta viss produktion. Jag vill i det avseendet hänvisa till vad som sades under den debatten. Kommerskollegiums utredning gav inte stöd för att importen från öst sker till dumpingpriser. Världshandeln med cement gäller marginella kvantiteter som säljs till låga priser. Cementas exportpris ligger på ungefär samma nivå som priserna för import av cement från statshandelsländerna. Importen från statshandelsländerna har hittills inte inneburit sådan skada för Cementa att det motiverar en begränsning av importen. Det kan konstateras att nedgången i företagets försäljning främst beror på det minskande byggandet i Sverige under senare år — det berördes också i den förra interpellationsdebatten —, inte på importen från statshandelsländer. Cementas egen export är större än den totala svenska cementimporten. I jämförelse med många andra svenska företag har Cementa en relativt god lönsamhet. Cementa har i det närmaste en monopolställning på den svenska marknaden. Det kan noteras att företaget under 1981 gjorde två större prishöjningar, av vilka den ena enligt statens prisoch kartellnämnd inte var motiverad av kostnadsskäl. En viss import utgör därför en konkurrensfaktor som kan motverka Cementas dominerande ställning på den svenska marknaden. Regeringen har under hösten vidtagit en rad ekonomisk-politiska åtgärder, bl.a. devalveringen, samt aviserat såväl ökat bostadsbyggande som tidigareläggning av en rad offentliga byggnadsprojekt. Det har ju också berörts här tidigare. Sammantaget väntas dessa åtgärder positivt påverka efterfrågan inom både cementindustrin och övriga delar av byggnadsindustrin. Av dessa skäl avser regeringen inte nu vidta några åtgärder beträffande importen av cement från statshandelsländer. Kommerskollegium har emellertid beslutat att från årsskiftet nu kräva licens i övervakningssyfte för sådan import. Detta ger regeringen tidig information om importutvecklingen och möjlighet att vidta åtgärder, om det skulle vara påkallat. Beträffande Bertil Danielssons andra fråga kan konstateras att sysselsättningsläget på Öland är bekymmersamt. F. n. är ca 150 personer registrerade som arbetslösa inom Mörbylånga kommun. Ytterligare omkring 150 personer omfattas av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En neddragning av produktionen i Degerhamn är naturligtvis ägnad att ytterligare förvärra läget. Regeringen följer emellertid utvecklingen av sysselsättningen på Öland som ett led i den fortlöpande arbetsmarknadspolitiska bevakningen. Inom ramen för tillgängliga resurser kommer regeringen att vidta de åtgärder för att främja sysselsättningen som omständigheterna kan komma att påkalla. Jag skall gärna i diskussionen senare återkomma till de konkreta frågor som är aktuella när det gäller Mörbylånga. Vad gäller den tredje frågan bedömer överstyrelsen för ekonomiskt försvar att krisbehovet av cement enligt nuvarande planläggning kan tillgodoses även om fabriken i Degerhamn skulle läggas ned.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikeshandelsministern för svaret på min interpellation. En viss osäkerhet har tydligen behärskat regeringen, eftersom beskedet om vem som skulle besvara interpellationen har ändrats fyra gånger. Men det är bra att svar nu har lämnats. Till saken. Cementförbrukningen i Sverige visar stora förändringar över tiden. I början av 1970-talet användes 4,1 miljoner ton cement per år. Nu är förbrukningen nere i ca 2 miljoner ton per år. Det är alltså fråga om en halvering. Antalet cementfabriker har under denna period minskat från sju till tre. Den totala kapaciteten i de tre fabrikerna — i Slite, Skövde och Degerhamn -— är ungefär 3 miljoner ton per år. Enbart Slitefabriken skulle kunna klara hela den svenska efterfrågan. Exporten av cement ligger på ungefär 500 000 ton per år, och importen har under ett par års tid stigit från 100 000 till 200 000 ton. Importen sker främst från statshandelsländerna — Polen och DDR. Efterfrågan på cement i Sverige beräknas inte undergå några större förändringar de närmaste åren. Mot denna bakgrund har Cementa beslutat att lägga ned tillverkningen vid Degerhamnsfabriken, med det troliga motivet att det inte är möjligt att upprätthålla tillverkning av en produkt som inte efterfrågas eller som det inte finns full avsättning för. Att just Degerhamnsfabriken är den som skall läggas ned grundar sig på en bedömning som företagsledningen har gjort. För Kalmar län och särskilt för Öland är denna nedläggning beklaglig. För att om möjligt undvika ett fullföljande av dessa planer har Cementa hos regeringen begärt en begränsning av dens.k. dumpingimporten från den nuvarande nivån på 200 000 ton till 50 000 ton. Detta skulle innebära en procentuell minskning, baserad på den svenska förbrukningen, från 11 till 2,5 Jo. Regeringen har avslagit denna begäran. Statsrådet Hellström säger i sitt svar att motivet för regeringens avslag på Cementas begäran var att det inte kunnat fastställas att det är fråga om någon dumpingimport eller att denna import skulle innebära någon skada för Cementa. Det är svårt att klarlägga huruvida det är fråga om dumping eller inte när det gäller statshandelsländer. Kostnader och krav på avkastning beräknas där på annat sätt än t.ex. i Sverige. Behovet av västvaluta är också mycket stort. För min del vill jag deklarera att principen om fri handel mellan länderna skall ligga fast. Kvar står dock att till intet annat västland importeras så mycket cement från Östeuropa som just till Sverige, nämligen 11 96 av vår totala förbrukning. För Västtysklands räkning är siffran för importen 1,5 90, för Beneluxländerna 0,5 26 och för andra västeuropeiska länder ännu lägre. Vår import är således anmärkningsvärt stor. För svensk cementexport till statshandelsländerna är gränserna i princip stängda. Något fritt handelsutbyte härvidlag äger egentligen inte rum. Cementa har utlovat att om importen begränsas, skulle de båda ugnarna i Degerhamn vara i drift minst tre år till. Man kan således hävda att importen på det sättet påverkat Cementa i ogynnsam riktning. Regeringen har i detta hänseende inte varit beredd att vidta sådana åtgärder att full sysselsättning kan tryggas i Degerhamn. Kommerskollegium har beslutat att i framtiden kräva licens för här berörd import av cement. Jag vill då ställa ytterligare en fråga till statsrådet: Om det visar sig att importen ökar ytterligare, är regeringen då beredd att överväga neddragningar till nuvarande nivå, eller är regeringen kanske redan nu villig att nedbringa importen via direktiv till kommerskollegium? Ur säkerhetssynpunkt och ur beredskapssynpunkt vore det olyckligt om cement tillverkades på endast två platser i Sverige, varav den ena ligger på Gotland. Här har regeringen ett påtagligt och direkt ansvar för att försörjningen i alla lägen tryggas. Transportsituationen när det gäller cement från Gotland kan bli besvärlig. En tredje produktionsort måste därför vara en rimlig försäkring för en tryggad cementförsörjning. Uppenbarligen fäster regeringen liten vikt vid dessa problem, och det tycker jag är beklagligt. De risker för allergier som föreligger, vilket har framgått av den tidigare debatten i dag, visar att ytterligare ett motiv kan finnas för att överväga importbegränsningar. Debatten om Degerhamnsfabriken har pågått i flera månader. Den utgjorde också ett av inslagen i valrörelsen i Kalmar län. I augusti, när mittenregeringen ännu satt kvar, uttalade sig företrädare för socialdemokraterna på länsnivå om Degerhamnsfabriken. I ett brev till dåvarande industriministern Åsling framfördes bl.a.: Man måste fråga sig vad det är för regering vi har som är så svag att den inte kan få ett företag att behålla en så här lönsam fabrik. En sådan regering är inte värd namnet. Uttalandet väckte förhoppningar om fabrikens framtid vid en eventuell socialdemokratisk valseger, men udden i det riktas nu mot den egna regeringen. Jag vill därför fråga: Delar statsrådet den uppfattning som de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i Kalmar län uttalade? På vilket sätt kommer de väckta förhoppningarna att infrias? Cementa har den gångna veckan — glädjande nog - meddelat att tillverkningen av specialcement i Degerhamn skall pågå på försök i två år. Beslutet är inte på något sätt betingat av ett agerande från regeringens sida. Endast en av de två ugnarna kommer dock att användas. Slutligen vill jag upprepa de två frågor jag nu har ställt till statsrådet. För det första: Är statsrådet beredd att medverka till att kommerskollegium får sådana instruktioner att importen pressas ner, detta särskilt med hänsyn till den nu aktuella debatten om kromallergierna? För det andra: På vilket sätt är statsrådet beredd att infria de i valrörelsen av socialdemokratiska riksdagsmän ställda utsikterna om ett regeringsingripande för att förhindra Degerhamnsfabrikens nedläggning?

Fru talman! Efter att ha lyssnat till Bertil Danielsson vill jag först säga att jag tror det vore intressant för kammaren att få klarhet i huruvida Bertil Danielsson här företräder sitt partis uppfattning eller bara sin egen. Självfallet kan man som riksdagsman gå emot sitt parti — det är inget fel i det. För informationens skull vore det dock viktigt att få veta om Bertil Danielsson anser att han här företrätt den uppfattning hans parti representerar. Jag tänker då inte bara på det som Lena Öhrsvik citerade i den föregående debatten, nämligen Lars Tobissons uttalanden i Degerhamn under valrörelsen. Han sade då att situationen i Degerhamn inte var en fråga för politikerna, eftersom de skall hålla sig utanför diskussionen om företagsproblem. Det är byggsektorn som bär ansvaret, sade han, eftersom det inte längre byggs lika mycket, men Cementas problem lägger vi oss inte i, för det är inte politikernas sak. Men moderata samlingspartiet har samtidigt hårt angripit framför allt socialdemokratin för att vara alltför protektionistisk. Vi menar att vi står på frihandelns grund, men i en lång rad angrepp från de främsta handelspolitiska företrädarna för Bertil Danielssons parti har man vänt sig emot också mycket rimliga och begränsade insatser för att i utsatta lägen skydda sysselsättningen i Sverige. I de handelspolitiska deklarationer som har avgivits av Staffan Burenstam Linder har han kraftigt uttalat att olika begränsningsavtal av den typ som Bertil Danielsson nu nämner inte är någonting som hans parti står för. Man har alltså från en i förhållande till Bertil Danielssons uppfattning diametralt motsatt utgångspunkt angripit socialdemokratin. För informationens skull vore det därför bra om vi fick svar på frågan: Är Bertil Danielsson helt isolerad i den här frågan inom sitt parti, eller har moderata samlingspartiet svängt i sin syn på frihandel och protektionism sedan i höstas? Som jag redovisade i mitt svar är sakläget att kommerskollegium har gjort en mycket noggrann utredning, och man har där kunnat slå fast att det icke föreligger dumpning. Självfallet har kommerskollegium i sina analysmetoder utgått från de förhållanden som råder i öststaterna. Varje sådan här dumpningsutredning måste ju utgå från hur prisbilden och hemmamarknadsförhållandena ser ut i de mycket olika typer av länder som är aktuella för utredning från kommerskollegiums sida. Det är alldeles självklart att sådana överväganden har gjorts också i den här utredningen, där man alltså klart har konstaterat att det icke föreligger någon dumpningsprocess och att inte någon sådan skada har åsamkats Cementa att ett ingripande i syfte att införa en begränsning är motiverat. Till detta kommer att Cementas marknadsandel har förskjutits endast marginellt. Cementa är fortfarande i det närmaste ett monopolföretag med ungefär 90 76 av marknaden i Sverige. Som framgick inte minst av ett TV-program om Degerhamn för en tid sedan har de lokala fackliga företrädarna i Degerhamn uttryckt stor bitterhet mot Cementa. Man kritiserade där inte regeringens beslut, utan man ifrågasatte om importen från statshandelsländerna skulle ha ökat, om inte Cementa tidigare hade höjt sina priser kraftigt. Jag redogör endast för den opinion som i det sammanhanget fanns bland de fackliga företrädarna. Cementa har en mycket stark ställning på den svenska marknaden och är som sagt i det närmaste ett monopolföretag. Företaget har genomfört ett antal prishöjningar, varav några icke har kunnat accepteras såsom varande betingade av kostnadsökningar. Den import som sker från öststatsländerna är marginell. I samband med kravet på begränsning av importen från öststatsländerna tog Cementa från början icke alls upp frågan om nedläggning av Degerhamnsfabriken. Detta har kommit in senare i debatten. När det gäller Bertil Danielssons fråga om kommerskollegiums uppgift vill jag upprepa det jag sade i mitt svar, nämligen att kommerskollegium från årsskiftet kommer att kräva licens i övervakningssyfte för sådan här import. Ett motiv för en sådan övervakning är att regeringen därmed får en tidig information om importutvecklingen och möjlighet att vidta åtgärder, om sådana skulle vara påkallade. Hittills har inte några sådana dramatiska förändringar skett att åtgärder ansetts påkallade — det är innebörden av det svar som har givits. Självfallet kommer regeringen att följa den fortsatta utvecklingen när det gäller importen av cement med stor uppmärksamhet. Ett av skälen till att man nu kommer att kräva licens i övervakningssyfte är just att ge regeringen möjlighet att följa utvecklingen och se om några väsentliga förändringar inträffar. Också exporten är viktig i det här sammanhanget. Möjligheterna till export är begränsade. Den nuvarande exporten går till länder som Nigeria, Egypten och Venezuela, dvs. länder som har brist på cement och en otillräcklig inhemsk exportindustri. Men det finns naturligtvis flera sådana länder, och i den allmänna debatten har man talat om möjligheterna att öka exporten till att omfatta också andra länder. Cementa självt har i olika sammanhang anfört att exportpotentialen borde vara större än den är nu. Det är naturligtvis mycket angeläget att alla möjligheter till en ökning av exporten av cement verkligen tas till vara av Cementa. Ten kompletterande fråga tog Bertil Danielsson upp regeringens insatser. Jag vill då hänvisa till det som Thage Peterson sade i sitt svar på den interpellation som gällde just åtgärderna för att stärka den svenska cementindustrins ställning. Jag vill sluta med att ta upp en fråga som Bertil Danielsson i och för sig inte återkom till men som jag tycker är viktig att beröra, och den gäller den utomordentligt svåra situationen för de människor på Öland som nu drabbas av utvecklingen på Cementa. Vad som här är viktigt är vad man arbetsmarknadspolitiskt skall göra och vilken bevakning man kommer att ha i fortsättningen för att klara de sysselsättningsproblem som håller på att utvecklas. Denna frågeställning ingick ju i Bertil Danielssons andra fråga. Under de tre senaste budgetåren har Kalmar län fått 26, 53 resp. 91 milj.kr. för beredskapsarbeten. Under det budgetår som nu löper används knappt 10 milj.kr. inom Mörbylånga kommun. Därav går ungefär 2,5 milj.kr. till ungdomsarbetsplatser inom enskilda företag och landstinget. 7,5 milj.kr. avser olika investeringsarbeten. Det senaste byggpaketet innehöll bl.a. en tidigareläggning av riksantikvarieämbetets byggnadsarbeten vid Eketorps borg, vilket kostar ca 2 milj.kr. Antalet personer i beredskapsarbete inom Mörbylånga kommun varierar, eftersom turistnäring och grönsaksodling är säsongbundna. Just nu uppgår antalet personer som arbetar i beredskapsarbete till mellan 50 och 60, 10 personer deltar i arbetsmarknadsutbildning, 50 är sysselsatta i skyddad verkstad och 25 är anställda med lönebidrag. Nu finns det en arbetsgrupp med representanter för Cementa, länsarbetsnämnden, länsstyrelsen, Mörbylånga kommun och utvecklingsfonden som undersöker möjligheterna att hitta alternativa sysselsättningsprojekt. Olika investeringsprojekt är förberedda och flera av dem kan startas snabbt över beredskapsanslagen. Det gäller bl.a. arbeten i kommunens, riksantikvarieämbetets, domänverkets och skogsvårdsstyrelsens regi.

Fru talman! Motiven för att ställa interpellationer kan naturligtvis variera. För min del var en central punkt när jag ställde interpellationen att för alla berörda såväl i vårt eget län som i andra delar av vårt land få klarlagt vilken handlingslinje regeringen företräder i en sådan här fråga. För väljarna i Kalmar län framstod det som ett axiom att en socialdemokratisk seger automatiskt skulle rädda fabriken i Degerhamn. Det fanns inget förhandlingsutrymme för några andra möjligheter. Väljarna i vårt län gavs det intrycket. När man sedan tar del av de beslut som regeringen har fattat i denna fråga är det rimligt att fråga sig: Kan detta stämma? Varför är det sådan skillnad mellan ord i valrörelsen och handling i regeringsställning? Därför tycker jag att det finns anledning att klargöra vilken linje regeringen företräder. Vad jag företräder i dessa frågor kommer i andra hand. Det grundläggande motivet för interpellationsinstitutet är just att regeringens politik skall klarläggas. Min inställning till handel mellan länder är solklar — den skall vara fri. Kan man, som kommerskollegium har sagt, inte påvisa att det är fråga om dumpning får man acceptera det, även om man är medveten om att det är svårt att verkligen klarlägga hur det ligger till i dessa länder. Jag är alltså för ett minimalt ingripande i den fria företagsamheten och den fria handeln, men det var angeläget att klargöra huruvida de vidlyftiga och yviga uttalandena och löftena i valrörelsen hade någon förankring i regeringskretsen. Frågan om protektionism eller inte är i och för sig mycket intressant. Här har åberopats olika inställningar i den frågan. Jag vill då erinra om en debatt i kammaren den 22 november 1982 mellan Staffan Burenstam Linder och utrikesoch handelsministern Lennart Bodström. Herr Bodström redovisade då en inställning som man kanske kan fundera litet över.

Det gäller inte minst tekoindustrin. Detta kan leda ganska långt. Vi kan alltså ensidigt fastställa vad som enligt våra måttstockar är socialt acceptabelt eller inte. Mot den bakgrunden kan det vara av intresse att få veta statsrådet Hellströms inställning när det gäller exempelvis fackföreningsrörelsens sociala förhållanden i Polen — det är ju import från Polen som här är aktuell. Regeringen anser det tydligen inte vara av behovet påkallat att ifrågasätta de sociala förhållandena i Polen. Jag hävdar inte att speciella hänsyn på detta sätt skall vägas in, men det vore intressant att veta om regeringen har en klar linje eller om det enbart är vissa branscher och vissa länder som skall bli föremål för en granskning i detta hänseende. Arbetsmarknadssituationen på södra Öland är besvärlig, och omfattande insatser görs från olika organs sida. Och det kan vara nödvändigt i det läge som nu har uppstått. Men jag vill ändå deklarera att sådana åtgärder på sikt inte kan vara det rätta och det enda. För att trygga varaktiga, riktiga jobb måste vi skapa de förutsättningar som ett fritt enskilt näringsliv måste ha. Det är inte möjligt att hela tiden lita till AMS.
Fru talman! Det är ganska intressant att höra Bertil Danielssons motiv för sin interpellation. Det var alltså att ta reda på om vi socialdemokrater i Kalmar län hade stöd av vår nuvarande regering för vad vi sade. Motivet var inte omsorg om de anställda på södra Öland. Det tycker jag är ganska avslöjande. Jag tänkte säga några ord om det lokala agerandet, för det kan inte ha varit lätt för Mats Hellström att följa hela den debatt som har pågått i vårt län. Vi har från socialdemokratisk sida i länet krävt ett ökat byggande. Det kravet har vi fått gehör för. Vi har fått ett ökat byggande, och vi hörde nyss industriministerns bedömning att detta kommer att få effekt på behovet av cement. Vi begärde också att regeringen skulle ta kontakt med företagsledningen och diskutera situationen med anledning av företagets planer på nedläggning. Den industriminister som vi då hade, Nils Åsling, gjorde emellertid inte det, och han har aldrig velat ta kontakt med näringslivet. Det har stritt mot den ideologi han företräder: att man skall lämna näringslivet i fred, att man inte skall gå in och styra och ställa. Någon kontakt förekom alltså inte. Vår förhoppning var då att en socialdemokratisk regering inte skulle dra sig för att ta kontakt med näringslivet i sådana här frågor. Kontakter har också tagits och man har kunnat diskutera frågorna. En kontakt är en förutsättning för samtal, och samtal är vad som kan föras så länge vi inte har skaffat oss andra instrument för ett större inflytande i näringslivet. Och när det gäller att skaffa ett sådant inflytande tror jag inte att vi har så mycket stöd att vänta från Bertil Danielsson och hans parti. Det får vi slåss för själva. Ett större inflytande i näringslivet för de anställda och för samhället var också en stor fråga i valrörelsen, och det kommer väl att förbli en stor fråga framöver. Det är ganska intressant att höra Bertil Danielssons nyvaknade omsorg — eller snarare brist på omsorg — om vår frihandel. Är detta en fråga för politiker eller inte? Å ena sidan skall politikerna alltså inte lägga sig i. Å andra sidan är det, när det plötsligt gäller begränsningar för att gynna egna intressen, bra att ha politikerna till att agera. Nu måste Bertil Danielsson ge svar på frågan: Skall politikerna ingripa eller inte? Samma regel måste gälla i såväl det ena som det andra fallet. Sedan skall jag bara ta upp en liten detaljfråga. Jag uppfattade det så, att Bertil Danielsson sade att Cementa har lovat att köra båda ugnarna om man får en importbegränsning. Såvitt jag kommer ihåg gällde det bara en ugn, dvs. just det som det handlar om också i fortsättningen, men jag kunde tyvärr inte hitta denna anteckning i mina handlingar nu. Jag hoppas verkligen att Bertil Danielsson har riktiga uppgifter på denna punkt. Det är viktigt att man har det när man går in i en sådan här diskussion. Det är ju en väldigt stor skillnad på om Cementa har lovat att köra med två ugnar eller med en ugn. Handlar det om en ugn, har vi med den lösning som nu föreligger uppnått samma resultat som om vi hade gått med på den här importbegränsningen.

Fru talman! Jag var, liksom Lena Öhrsvik, förbryllad över Bertil Danielssons påstående att Cementa skulle ha lovat att köra båda ugnarna under minst tre år. Det är bra om han kan ge ett besked på den punkten. Det finns i varje fall inte något stöd för detta påstående i de skrivelser som Cementa har inlämnat till regeringen eller i de uppvaktningar som Cementa har gjort hos regeringen. Då har företaget inte talat om att det skall köra två ugnar under tre år. Det vore därför bra om Bertil Danielsson kunde ge ett svar på Lena Öhrsviks fråga på denna punkt. Både den förra interpellationsdebatten, som handlade om den svenska politiken för cementindustrin, och Lena Öhrsviks inlägg nu visar att Bertil Danielsson inte har någon som helst grund för sitt tal om yviga vallöften som socialdemokratin skall ha spritt omkring sig och sedan inte följer upp i regeringsställning. Det som det konkret har handlat om har varit att få i gång byggandet i Sverige. Det är inte den marginella importen som är problemet för Cementa och annan byggnadsmaterialindustri, utan det är den fruktansvärt starka nedgången i såväl bostadsbyggandet som annat byggande, också det som sammanhänger med att industriinvesteringarna minskade under sex år av borgerligt styre i Sverige. Det är bakgrunden till den mycket besvärliga situation som råder på Öland och på många andra håll i landet, där byggnadsmaterialindustrin plötsligt har fått kraftigt försämrade marknadsförutsättningar. Socialdemokratins vallöften i förra årets valrörelse var som bekant få men klara. Ett av dem var att omedelbart försöka vända den mycket kraftigt negativa utvecklingen av byggandet i Sverige. På den punkten har — det framgick inte minst av Thage Petersons redovisning tidigare — den nya regeringen verkligen kommit i gång. Det finns alltså inget sakligt skäl för att nu krypa bakom denna mycket begränsade import. Vad det handlar om är dels de borgerliga regeringarnas politik, som har lett till en kraftigt minskad efterfrågan på områdena byggande och bostäder, dels Cementas mycket stora roll på marknaden. Företaget har ju närmast en monopolställning, vilket också har uppmärksammats av de lokala fackliga företrädarna. Det är dessa två frågor som denna debatt sakligt handlar om — inte om den lilla importen. Slutligen tar Bertil Danielsson upp en annan aspekt när det gäller importen som han inte berör i sin interpellation, nämligen frågan om skyddsklausuler. Jag kan i och för sig gärna föra en debatt om skyddsklausuler, även om den frågan inte alls hörde till Bertil Danielssons interpellation. Bertil Danielssons mycket stora argumentnöd visas av att han nu tydligen tycks föreställa sig någon sorts bilateral skyddsklausul mot några länder och i det sammanhanget refererar till ett tal som Lennart Bodström höll i november. Men Bertil Danielsson håller sig inte ens till vad utrikesministern ' sade. Jag kan här återge vad Lennart Bodström då sade: ”Socialt oacceptabla produktionsförhållanden i andra länder kan också i vissa fall snedvrida handeln på ett orimligt sätt. Detta problem är f. ö. föremål för diskussioner i ILO, där man tagit upp frågan om s.k. Minimum Labour Standards. Regeringen fäster stor vikt vid dessa ansträngningar, som emellertid är förenade med stora svårigheter av politisk och teknisk art.” Det var denna internationella lösning av en fråga av — som Lennart Bodström sade — svår politisk och teknisk art som det handlade om, inte om bilaterala svenska aktioner mot de länder som Bertil Danielsson talar om.
Fru talman! Lena Öhrsvik menar att jag inte alls har någon omtanke om de anställda på Öland. Det är en ganska fantastisk beskyllning. Själva det faktum att jag har framställt en interpellation visar väl att det centrala för mig är att vi tryggar en god sysselsättning. Frågan är på vilket sätt det skall ske. Ett sätt är att man begär att statsmakterna går in och vidtar åtgärder, att man ensidigt ställer sådana krav. Lena Öhrsvik har upprepade gånger sagt att ett ökat samhälleligt inflytande, dvs. i förlängningen en socialisering av denna verksamhet, skulle utgöra en grund för fortsatt trygg sysselsättning. Erfarenheten visar att det inte är så i vårt land i dag. Vi kan se på hela tekoindustrin och på andra verksamheter, där det inte alls är någon påtaglig skillnad mellan de olika formerna för ägandet. Det är alltså inte någon garanti för att vi skall kunna trygga cementtillverkningen på Öland. Däremot -— detta ligger alltså utanför debatten, men jag vill nämna det — har vi totalt sett en annan syn när det gäller frågan om vilket sätt att driva industrioch näringspolitik som skulle göra det möjligt att ha en ökad sysselsättning på olika områden. Årets motionsflod visar ju att vi har sådana förslag på många områden, men den debatten kan inte föras här. Det finns djupa motiv, som jag inte vill ta upp nu. När det gäller huruvida en eller två ugnar skulle vara i drift om importen begränsas har jag en klar minnesbild av att det skulle vara två ugnar. Jag hittar tyvärr inte citatet som jag stödde den uppgiften på. Däremot har jag här framför mig tidningen Östra Småland, där en stor rubrik lyder: Begränsas importen får Degerhamn gå tre år. Detta gav mig intryck av att det gällde båda ugnarna. Jag kan inte med absolut hundraprocentig säkerhet säga att så är fallet, men jag utgick från det med denna rubriksättning och ett annat citat som jag hade tillgång till. Slutligen återstår en fråga som inte till fullo har belysts. Det gäller det uttalande som de socialdemokratiska riksdagsmännen i Kalmar gjorde i valrörelsen om att en regering som inte räddar Cementa i Degerhamn inte är värd namnet. Står de som har agerat i denna fråga kvar vid det uttalandet? Det vore ganska intressant att höra vilket betyg de sätter på sin egen regering i dagsläget.
Fru talman! Jag försökte lyssna ganska noga till Bertil Danielssons senaste yttrande, och jag kunde inte finna något i det yttrandet som på något sätt berörde den fråga som var huvudändamålet med hans interpellation, nämligen frågan om importen av cement. Jag får tolka det på så sätt, eftersom han över huvud taget inte återkom till den frågan, att han efter det svar som givits och den debatt som varit här accepterar regeringens besked på den punkten.
Fru talman! Bertil Danielsson får nog finna sig i den beskyllning som jag uttryckte förut, eftersom han själv sade att motivet för hans interpellation var att kontrollera om de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i Kalmar län hade stöd för sina uttalanden och övriga löften hos regeringen. Det var alltså Bertil Danielssons motiv, och då får han finna sig i följdfrågan, om det var det som var huvudorsaken och inte omsorgen om de anställda på södra Öland. Jag har talat om ett ökat samhälleligt inflytande, och jag har inte någon gång under den diskussion som vi nyss haft sagt ”socialisering”. Vad jag talade om var ett inflytande över prognoserna, byggprognoserna, bedömningarna av behovet för framtiden och strukturplaner m.m. En hel del förslag har legat i regeringens byrålådor under den borgerliga regeringstiden. Om tidigare regeringar hade vidtagit åtgärder kanske vi inte hade behövt hamna i denna situation. Det handlade faktiskt om ett ökat samhälleligt inflytande i förslaget från en enhällig byggkoncentrationsutredning. Jag vill inte beskylla den för socialiseringstankar. Det är förresten ganska roligt att diskutera socialisering med Bertil Danielsson, för det har väl aldrig socialiserats så mycket i det här landet som just under de borgerliga regeringsåren. Det skall bli intressant att se hur de borgerliga hanterar de frågorna i fortsättningen. Men det var alltså inte detta jag tog upp, utan det var inflytandet över prognoserna rörande planerna osv. När det gäller frågan om en eller två ugnar har jag också urklippet här. Läser man vidare i texten finner man att det står att en ugn i Degerhamn kan producera ungefär lika mycket som den kvantitet som man vill begränsa importen med, och därför utgår jag från att det handlar om en ugn. Jag har sett den uppgiften också i andra sammanhang. Bertil Danielsson frågade vidare om vi står fast vid det yttrande som vi gjorde i valrörelsen, att en regering inte är värd namnet om den inte räddar Cementa. Jag har tidigare sagt att det vi krävde i valrörelsen var ett ökat byggande och att regeringen skall ta en kontakt med Cementa. Så har också skett. Cementa är i alla fall t. v. räddat, om än i minskad omfattning. Därför är vi helt nöjda med de insatser som hittills har gjorts av regeringen. Men jag kan garantera Bertil Danielsson att vi skall hålla regeringen varm med uppgifter från de lokala fackliga organisationerna och partiorganisationerna när det gäller utvecklingen, och vi skall hjälpa regeringen att bevaka utvecklingen i denna fråga för framtiden.
Fru talman! Lena Öhrsvik återkommer envetet till mina motiv. Jag deklarerade för en stund sedan i debatten att ett av mina motiv, kanske det huvudsakliga, för att väcka interpellationen var att klarlägga regeringens resp. socialdemokratiska riksdagsledamöters inställning. Jag sade detta just med hänvisning till Mats Hellströms fråga till mig rörande vilken linje jag resp. mitt parti företrädde. Det var i det sammanhanget jag framhöll att det viktiga här är att få klarlagt vilken linje regeringen och socialdemokraterna företräder. Det trodde jag framgick ganska klart redan från början. När det gäller de krav som socialdemokraterna i Kalmar län har ställt på resp. regeringar och det uttalande som de gjort om att en regering inte kan vara värd namnet om den inte gör si eller så har uppenbarligen anspråken krympt ganska väsentligt de senaste månaderna. Nu är Lena Öhrsvik tills vidare nöjd med att regeringen tagit kontakt med Cementa. Det är med viss förvåning jag noterar att anspråken så snabbt kan förändras. Men det finns väl motiv även för det.
Fru talman! Bertil Danielsson har nu fått mycket klara besked såväl från regeringen — både om näringspolitiken i denna fråga från industriministern och om vår handelspolitik — som från de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i hans hemlän. Det har alltså lämnats mycket klara besked här. Men Bertil Danielsson har inte på något sätt skingrat oklarheten om moderata samlingspartiets inställning. Jag ställde frågan till honom, när han nu tar fram rent protektionistiska argument för att angripa regeringen, om han gör det mot sitt parti. Det kan han mycket väl göra, det är inte fråga om det, han har självfallet all rätt att här i kammaren gå emot sitt parti. Men då är det intressant att veta om det är moderata samlingspartiets ståndpunkt eller inte. På detta svarar Bertil Danielsson att han har samma filosofi om frihandel som hans parti har. Därmed har han ju punkterat trovärdigheten hos sitt partis frihandelspolitik. Det innebär att Staffan Burenstam Linder som partiets handelspolitiske företrädare här i kammaren för fram en frihandelsideologi, som är väl genomarbetad och sammanhängande och som är partiets ideologi. Men när det sedan bryts ned på det regionala planet upphör tydligen moderata samlingspartiets ideologi, och då tar man i stället fram protektionistiska argument samtidigt som man säger sig stå på partiets frihandelslinje. Jag bara konstaterar att det är på det sättet och kan begripa att det är så. Men det är viktigt att få klarlagt att det inte finns någon sammanhållen trovärdig frihandelslinje hos moderata samlingspartiet. Jag gör bara detta konstaterande.
Fru talman! Även ett statsråd kan göra felaktiga konstateranden — det är helt klart. Det har väl inte framgått av något av mina uttalanden att jag förbehållslöst krävt att importen skall begränsas. I det läge då interpellationen skrevs — det var nu ganska länge sedan, 52 dagar — fanns det starka misstankar om att det kunde föreligga dumping. Länsstyrelsen i Kalmar län har också i en skrivelse trott sig kunna konstatera att det var fråga om en dumpingimport och mot den bakgrunden begärt en begränsning. I det svar som i dag avlämnats har regeringen — och i botten för detta ligger kommerskollegii utredning — klarlagt att detta inte är dumping. Jag måste godta detta — jag har ingen möjlighet att ifrågasätta de sakuppgifter som det här är fråga om, även om jag, som jag tidigare sagt, är medveten om att det kan vara svårt att riktigt tränga bakom fasaderna i det här hänseendet. Jag har mot denna bakgrund heller inte ifrågasatt regeringens handlande, utan bara konstaterat att det inte är så lätt att i regeringsställning förverkliga löften i valrörelsen. Det finns ingen skillnad i grundinställning inom vårt parti när det gäller att slå vakt om frihandeln. Det finns heller inga belägg för att den här debatten skulle påvisa några sådana skillnader. Jag konstaterar att regeringen inte varit villig att begränsa importen. Därmed har en del av grunden för fortsatt drift i Degerhamn ryckts undan. Jag accepterar den ståndpunkten. Det hade självfallet varit bra, om man hade vidtagit åtgärder, men detta hade man då varit tvungen att väga mot de nackdelar ur andra synvinklar som det medfört. Läget är som det är, och vi får väl förmoda att regeringen via kommerskollegium följer utvecklingen och eventuellt vidtar åtgärder om detta skulle få oproportionerligt stora volymer.
Fru talman! Jag vill här gärna deklarera att det mina partikolleger som var riksdagsmän före valet uttalade sig om när det gällde att rädda Cementa var en självklarhet. Jag förstår också Bertil Danielsson, med hänsyn till den debatt som vi förde på det lokala planet både i tidningar och i debatter på olika orter. Det kan ibland vara litet svårt att hänga med i moderata samlingspartiets sätt att diskutera — tydligen även för Bertil Danielsson — när man kommer till konkreta situationer i politiska frågor. När det gäller ”Rädda Cementa” konstaterade vii den fackliga rörelsen att vi icke fick de kontakter och de möjligheter att agera vare sig fackligt eller på annat sätt som behövdes för att skapa en framtid för de anställda i Cementa. Det var detta som vi gick ut och krävde. Vi kan nu konstatera att den regering som vi fick efter valet 1982 gav oss den möjligheten. Jag vill bara erinra Bertil Danielsson om att i denna vecka sitter de fackliga organisationerna i direkta förhandlingar om ett förslag som innebär att man inte, så som skedde hela tiden tidigare, diskuterar ett nedläggande av Cementa. Vi hoppas också att vi får en konkret möjlighet att arbeta vidare med Cementa både år 1983 och framöver.
Fru talman! Helt kort. Vi har inte utlovat några importrestriktioner i valrörelsen. Det enda argument som Bertil Danielsson nu hade kvar var ju att det inte är så lätt att infria löftena från valrörelsen. Men importfrågan har vi från socialdemokraternas sida inte tagit upp. Vi har hela tiden hållit fast vid kravet på ett ökat byggande och kontakt med företagsledningen. De frågorna har vi således tagit upp. Men vi har inte utlovat några importrestriktioner. Vi har sagt att vi avvaktar regeringens och kommerskollegiums utredningar när det gäller importfrågan. Detta sagt som en liten upplysning till Bertil Danielsson.
Fru talman! För klarhetens skull är det bra att vi i och med Bertil Danielssons senaste yttrande fick fastställt att han för sin del i dagsläget och med utgångspunkt i de informationer han fått inte ser importbegränsning som ett sätt att lösa de svåra sysselsättningsproblemen på södra Öland.
Fru talman! Lena Öhrsvik gjorde ett uttalande här om löften eller inte löften i valrörelsen. Men om den regering som inte räddar Cementa inte är värd sitt nämn och om tanken på importbegränsning avvisas, kan man fråga sig: Vad återstår då? Det vore mycket intressant att få reda på hur regeringen skall agera. Jag tror att det vore värdefullt även för Mats Hellström att veta vad hans kolleger i Kalmar kräver av regeringen för att denna skall vara värd sitt namn.
Fru talman! Vad jag sagt i varje inlägg här är att vi har krävt ett ökat byggande samt att man skall ta kontakt med och våga diskutera med näringslivet om framtiden och om situationen just för de anställda i Degerhamn. Det är också precis vad som har skett. Jag tror att jag har sagt det fem gånger i dag. Bertil Danielsson måste lyssna.
Fru talman! Inte heller i detta avseende har regeringens agerande gett anledning till några förhoppningar. Jag vill återigen peka på vad bostadsministern säger i budgetpropositionen, bil. 13: ”Förhoppningen är att nedgången av nybyggnadsverksamheten i bostadssektorn skall kunna begränsas under år 1983.” En nedgång blir det, trots att regeringen nu har suttit sedan oktober 1982.
Fru talman! Återigen helt kort. Jag har också nämnt att det inte bara är fråga om nybyggnad av bostäder. Det handlar även om mycket annat. Det handlar om hela ombyggnadsverksamheten, om tidigareläggning av stora statliga investeringar, offentliga byggen, vägar, broar osv. Det är därvidlag som man har anledning att förvänta en ökad efterfrågan på cement.

Herr talman! Nic Grönvall har frågat mig om jag anser att företagsrevisorer bör åläggas skyldighet att ange sina egna klienter i händelse av misstänkt överträdelse av skattelag. I kampen mot den ekonomiska brottsligheten måste enligt min mening alla möjligheter övervägas. Dit hör att ge företagsrevisorerna en mera aktiv roll när det gäller att bekämpa skattebrott och skatteflykt. Den nyligen tillsatta kommissionen med uppdrag att lämna förslag om åtgärder mot ekonomisk brottslighet kommer att se över företagsrevisorernas ställning och uppgifter. Kommissionen kommer bl.a. att överväga om och i vad mån revisorerna bör åläggas en upplysningsplikt gentemot det allmänna. Det går givetvis ännu inte att säga vad kommissionen kommer att föreslå på den här punkten. 5 För egen «'el vill jag bara framhålla att jag anser att det skulle kunna få stor betydelse i kampen mot skattefifflet, om man ökar taxeringsmyndigheternas möjlighet att få upplysningar av den skattskyldiges revisor. Det intresse som talar för en upplysningsplikt för revisorerna gentemot det allmänna måste emellertid vägas mot risken för att en sådan upplysningsplikt minskar informationsflödet från företagsledningen till revisorn. Hur den här avvägningen skall göras får vi återkomma till när kommissionen har lagt fram sitt förslag.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Den var föranledd av en allmän oro som jag en tid har känt över att socialdemokratin är beredd att överge gamla och accepterade spelregler för företagsamhetens redovisning och för kontrollen av skatteuppgifterna i landet. Det finns bl.a. tecken på detta i det förslag om en synnerligen utsträckt generalklausul som nu är föremål för behandling här i riksdagen. I aktiebolagslagen anges de spelregler som gäller för företagsrevisionen. Enligt lagen fördelas ansvaret mellan ägare, styrelse, verkställande ledning och revisor. Till detta skall emellertid läggas begreppet god revisionssed, som är ett väl utvecklat etiskt regelkomplex som styr revisorernas verksamhet. Först konstaterar jag att justitieministern i sitt svar på min fråga på två olika sätt har preciserat sitt intresse för företagsrevisionen. Han talar dels om att ge revisorerna en mera aktiv roll, dels om en skyldighet att lämna upplysningar till taxeringsmyndigheterna. Jag vill fråga justitieministern om jag i fortsättningen av vår debatt kan utgå från att dessa två sätt är de enda sätt på vilka man önskar utvidga företagsrevisionens inflytande på skattekontrollen. Om så är fallet, konstaterar jag att denna inställning kan vila på ett missförstånd. I revisorns uppdrag ingår redan i dag ett omfattande arbete med granskning av företagets hela förvaltningsapparat, och däri ingår naturligtvis också en långtgående granskning av företagets förhållande till skattelagar och uppbördslagar. Anledningen till att man känner oro över detta förslag till en utvidgning av företagsrevisorns ansvar är fruktan att fler människor skall dras in i det offentligas kontrollapparat. Revisorerna har sin ställning på uppdrag, och de är beroende av ett förtroendefullt uppdragsförhållande. Samhället är beroende av ett förtroendefullt uppdragsförhållande mellan företagets ägare och revisorn. Utan ett sådant uppdragsförhållande finns ingen möjlighet för samhället att få sitt intresse tillgodosett.

Herr talman! Det går inte att på detta stadium ange vilka ändringar som det kan bli fråga om för att bättre tillgodose kravet från det allmänna att företag fullgör sina skyldigheter i form av skatter och avgifter till det allmänna. Det är en av huvuduppgifterna för den kommission som har tillsatts. Jag vill understryka en sak, och det är att det förhållandet att man nu tar upp dessa frågor om revisorernas skyldighet att stå det allmänna till tjänst med sådana uppgifter som kan behövas just för att företagen skall fullgöra sina skyldigheter, det är ingenting som på något sätt bryter mot grundtankarna i aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen reglerar inte bara förhållandet mellan ägare, företagsledning och revisorer, den reglerar också bolagets förhållande till borgenären. I detta sammanhang, när det kan förekomma ekonomisk brottslighet, är det allmänna och staten ofta den allra största borgenären.

Herr talman! Utan att gå in i detalj på de bestämmelser som det kan bli fråga om att titta litet närmare på, vill jag bara konstatera att revisorerna enligt 10 kap. 13 § aktiebolagslagen har en tystnadsplikt. Den innebär att en revisor inte till enskilda aktieägare eller utomstående får nämna upplysningar om sådana bolagsangelägenheter som han har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan lända till förfång för bolaget. Vad det här är fråga om är att se till att skaffa bättre medel över huvud taget när det gäller att komma till rätta med sådana företag — som vi tyvärr har alldeles för många av i landet — som inte fullgör sina skyldigheter mot det allmänna. Jag kan för dagen inte säga på vilket sätt denna avvägning skall ske — det får bli kommissionens uppgift i första hand, och sedan kan jag vara beredd att ta ställning i frågan.